Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr säga att jag tycker att det är ett märkligt svar. Det är klart att man inte här kan diskutera enskilda fall. Jag har nämnt den unge kurden från Uppsala bara som ett exempel. Det finns mängder av andra exempel som jag skulle kunna peka på. Jag kan nämna latinamerikanska flyktingar, andra kurder, assyrier från Mellanöstern liksom de tunisiska fackföreningsmän som vi vet försvann sedan vi skickat dem tillbaka till Tunisien. Det finns alltså massor av exempel på att vi har slängt ut folk som har råkat illa ut och där vi har haft tungt vägande bevis för att de skulle råka illa ut. När det gäller det här aktuella fallet vet vi att den unge mannen hade att vänta sig ett tioårigt fängelsestraff. Det är exempel som dessa som gör mig förbryllad och som föranleder min fråga. I svaret citeras utlänningslagen, vilket är vanligt i sådana här fall. Där talas om att varje enskilt fall skall bedömas, att det skall vara individuell prövning, osv. Den siffra som har nämnts när det gäller de polacker som har fått stanna är 1300 eller någonting sådant. Det är en uppgift som cirkulerat i pressen. Vem har prövat varje individuellt fall i det sammanhanget? Vem har gjort undersökningarna, vem har kollat upp deras uppgifter och sett till att de verkligen har skäl på grund av förföljelse att få stanna här? Det är ju här den stora diskrepansen kommer fram, Karin Andersson. Här kan man utan vidare på ett bräde bevilja över 1000 utländska medborgare uppehållstillstånd och arbetstillstånd och ge dem möjligheter att få socialvård, sjukvård osv. Statens invandrarverk har t.o.m. skickat ut ett fint papper på polska, där det talas om vart man skall vända sig och hur man skall se till att få möjligheter att använda det svenska samhällets alla resurser. När gavs det ut ett sådant här blad på kurdiska eller för den delen på spanska? Varför kunde man inte låta de tusentals chilenare som varit utsatta för förföljelse i Pinochets Chile stanna i en klump? Där var det individuell prövning. Min fråga kvarstår helt och hållet obesvarad. Vilka kriterier har tillämpats? Vad hotar dessa polacker i Polen? Vet ni det? Hotas de av tortyr, avrättningar eller långvariga fängelsestraff? Har ni kollat dessa individuella fall och verkligen följt upp detta? Det är där den stora skillnaden ligger, och 181 det har inte kommit något som helst tillfredsställande svar eller utredande besked.

Herr talman! Vad beträffar det sista kan jag bara hänvisa än en gång till de tunisiska fackföreningsledarna, som helt enkelt försvann i Tunisien. Det flygplan som skulle sätta av dem gick ned på en annan flygplats, där tunisisk säkerhetspolis tog hand om dem och där de försvann. Vi har haft fall i Chile där folk skickats tillbaka och försvunnit. Det finns alltså exempel på det. Men jag tycker att det är ganska beklämmande att höra det här anförandet av invandrarministern. Man kan ju ändå jämföra situationer i olika länder och vad som kan tänkas drabba vederbörande människor. Vad jag vet har det ännu inte påvisats några fall av avrättningar i Polen. Det har inte påvisats något fall av tortyr eller någonting sådant. Men det är ju fel när invandrarministern säger att det är en individuell prövning för dessa polacker. Det står i cirkulärskrivelsen från invandrarverket: Polska medborgare som anlänt till Sverige direkt från Polen får stanna. Det är alltså inte någon individuell prövning, utan alla dessa polacker får Nr 104 stamna:. Tisdagen den Jag måste tolka detta så att man gör olika bedömningar när det gäller olika 23 mars 1982 fall och olika länder. Det är den slutsats som man kan dra av den här beklämmande diskussionen om hur flyktingar från olika stater behandlas. Om handläggning
ensav flykting: Herr talman! Oswald Söderqvist säger att man borde jämföra situationen i ärenden olika länder. Men det är exakt det vi gör. Och det är med den utgångspunkten som vi har fattat vårt beslut. Situationen i Polen är f. n. så osäker att vi inte anser att vi nu kan göra annat än att låta polackerna stanna. Vi vet inte vad som skulle hända dem om de återvände.
Herr talman! Den logiska följdfrågan blir då: Vad hotar var och en av de här 1 300 polackerna? Vet regeringen och invandrarministern det? Finns det något som helst underlag för att de exempelvis skulle avrättas — vilket har varit fallet när det har gällt andra stater som vi har slängt ut folk till — eller få långvariga fängelsestraff på uppemot tio år, som t.ex. beträffande den unge kurden från Uppsala? Detta är det intressanta. Man prövar alltså inte de individuella fallen, utan utifrån en situation där det inte har förekommit ens jämförbara övergrepp säger man: Polackerna får stanna, de får arbetstillstånd, de får hjälp med socialvård osv.
Herr talman! Då kanske jag för tredje gången skall upprepa vad jag har sagt: Det är just därför att vi inte vet vad som kommer att hända polackerna som de får stanna. Beträffande dem som sänds tillbaka till Chile kan vi bedöma de politiska skäl som de anför, och vi vet ungefär var gränsen kan gå för att de skall råka illa ut, och vi har alltid breda marginaler. Men när det gäller Polen har vi inte den kunskapen, och därför får polackerna f.n. stanna.
Socialstyrelsen planerar att slopa den speciella gynekologtjänst som har ansvar för mödrahälsovården, familjeplaneringen och föräldrautbildningen. Vissa hälsooch sjukvårdsfrågor för kvinnor är eftersatta, och om denna tjänst dras in kommer de att bevakas än mindre. Protesterna mot detta har varit starka.
Herr talman! Vi vet beträffande Chile — jag nämner det, eftersom det exemplet tas upp omigen — att det i det landet ständigt pågår tortyr och avrättningar och att fackföreningarna slås ned där precis som i Polen. Men i Chile inte bara omhändertas fackföreningsmännen, utan där avrättas de. Detta är den stora skillnaden från land till land. Man måste kunna göra vissa jämförande bedömningar — och så har alltså inte skett i detta fall. Om vi lämnar jämförelsen med Chile kan vi i stället se på exempelvis Syrien.
Är statsrådet beredd att medverka till att den speciella gynekologtjänsten vid socialstyrelsen bevaras, bl.a. mot bakgrund av diskussionen om vikten av att bygga ut preventivmedelsrådgivningen i abortförebyggande syfte?
Statsrådet säger att man vet så bra hur det ligger till där. Men det finns mycket olika uppfattningar om den saken, och vi vet att folk från Syrien — kurder och andra — har råkat mycket illa ut när de har kommit hem.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den speciella gynekologtjänsten vid socialstyrelsen bevaras, bl.a. mot bakgrund av de diskussioner som förs om vikten av att bygga ut preventivmedelsrådgivningen i abortförebyggande syfte. Socialstyrelsen har i den nya målorganisationen för styrelsen avsatt en tjänst som barnmorska på heltid vid primärvårdsbyrån. Hon skall bevaka mödravård, gynekologiska hälsokontroller, hälsoupplysning och föräldrautbildning i samband med graviditet och förlossning samt svara för tillsyn över barnmorskor och vissa andra grupper inom primärvården. Byrån får därutöver disponera en deltidsanställd föredragande gynekolog minst tio timmar per vecka för samma uppgifter inom den öppna gynekologiska vården. I motsvarande omfattning tillkommer en deltidstjänst som gynekolog i den slutna gynekologiska vården. Däremot har socialstyrelsen inte beräknat någon gynekologtjänst i den nya organisationen vid den byrå för hälsoupplysning som övertagit de uppgifter som legat på nämnden för hälsoupplysning — den s.k. H-nämnden. Socialstyrelsen avser att täcka behovet av ytterligare expertis bl.a. inom de nu aktuella områdena genom att anlita experter i projektgrupper och styrelsens vetenskapliga råd. Styrelsen analyserar f. n. behovet av deltidsföredragande läkare inom hälsooch sjukvården för kvinnor. Styrelsen avser att inom tillgängliga ramar ställa resurser till förfogande för de behov som beräknas föreligga. Socialutskottet har nyligen behandlat en motion om socialstyrelsens resurser för abortförebyggande verksamhet m.m. Ett enigt utskott har därvid uttalat att stor försiktighet bör iakttas av regering och riksdag med att föreskriva att socialstyrelsen skall anställa befattningshavare med viss kompetens för viss verksamhet. Utskottet har därför inte varit berett att föreslå att vissa medel reserveras för någon heltidsanställd gynekolog i den nya organisationen. Utskottet har ansett det angeläget att socialstyrelsen även i fortsättningen bevakar och driver frågor om mödrahälsovård och familjeplanering. Enligt utskottet kan det därför vara motiverat att styrelsen på nytt överväger möjligheterna att inom organisationen inrymma en heltidstjänst som gynekolog för de aktuella uppgifterna. För egen del anser jag att det är mycket angeläget att socialstyrelsen ägnar hälsooch sjukvården för kvinnor stor uppmärksamhet. Det bör dock — nu som alltid — i första hand ankomma på styrelsen själv att besluta om expertinsatser inom styrelsens olika verksamhetsområden.

Herr talman! Tacka för svaret skall jag förstås göra. Under 1970-talet har i den allmänna debatten och i hälsooch sjukvården vissa frågor tilldragit sig stor uppmärksamhet. Det är frågorna om aborter, preventivmedel, mödrahälsovård och föräldrautbildning. Nu planerar socialstyrelsen att dra in den speciella gynekologtjänst vars innehavare har ansvaret för just de här frågorna. Det tycker jag rimmar dåligt med socialstyrelsens tidigare inställning, att man aktivt vill påverka utvecklingen i de avseendena. Det är också märkligt mot bakgrund av att socialstyrelsen är den centrala hälsovårdsmyndigheten för dessa frågor. I stället har man tänkt hyra in konsulter på timme för att nödtorftigt täcka tillsynsansvaret. Det levande samarbete som hittills har funnits mellan förebyggande hälsovård och hälsoupplysning kommer att brytas. Svensk gynekologisk förening och RFSU har självfallet protesterat mot den här indragningen. Det är förståeligt, tycker jag, att man är oroad. Vissa hälsooch sjukvårdsfrågor är redan i dag eftersatta, och med denna förändring kommer de att bevakas ännu mindre. Jag förstår inte resonemanget bakom indragandet av denna tjänst — ur många aspekter en nyckeltjänst. Denna tjänsts verksamhetsområde tar ju aldrig slut — och många nya uppgifter ligger i startgroparna, t.ex. utbyggnaden och uppföljningen av föräldrautbildningen. Smärtlindringen och mödrahälsovårdens utbyggnad är andra viktiga områden att bevaka. Abortutredningens resultat torde komma att leda till uppgifter inom den här tjänstens ram. Också frågorna om fosterdiagnostik och s.k. provrörsbarn ligger inom ramen för denna tjänst. Det rör sig alltså hela tiden om viktiga, centrala frågor inom kvinnohälsovården. Genom indragandet mister socialstyrelsen både överblicken och möjligheterna till att samordna och initiera landstingen till insatser i dessa frågor. Jag menar att någon måste ta ansvar för dem. Nu tycker Karin Ahrland att det är angeläget, jag tror t.o.m. att det står ”mycket angeläget” i svaret, att ägna de här frågorna stor uppmärksamhet. Men man är tydligen inte från regeringshåll intresserad av att bevara gynekologtjänsten. Det tycker jag är märkligt. Jag tycker att Karin Ahrland, som är ytterst ansvarig för sjukvården i landet, borde vara intresserad av att denna tjänst bevaras.

Herr talman! Man är självklart från regeringens sida intresserad av att arbetet med de frågor Inga Lantz räknade upp bevaras inom den svenska hälsooch sjukvården. Men man är också intresserad av att låta de enskilda myndigheterna bestämma exakt vilka tjänster som skall finnas, vilket socialstyrelsen har gjort. Låt mig bara, precis som Inga Lantz, erinra om att frågorna om abort, preventivmedel och mödrahälsovård har fått stort intresse — det är vi eniga om =— de senaste åren i den allmänna debatten. Det tycker jag är bra, för därmed driver man också på frågorna, liksom på mig och socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfört ett omfattande utvecklingsoch informationsarbete på dessa områden; även på uppdrag av regeringen. Man har följt befolkningsoch abortutvecklingen. Man har författat tillämpningsföreskrifter för abortrådgivning, sterilisering och preventivmedelsrådgivning. För olika preventivmedel har man utarbetat rådgivning. Barnmorskor har vidareutbildats för självständig verksamhet. Och det finns, som Inga Lantz säkert känner till, försöksverksamhet inom området sex och samlevnad som har slutförts. Det har också varit fråga om informationsmaterial för allmänhet och patienter om abort, sterilisering och preventivmedel. Många av dessa projekt är nu avslutade för socialstyrelsens del, men arbetet skall självfallet fortsätta. Det ankommer emellertid i mycket stor utsträckning på sjukvårdshuvudmännen att ansvara för att så sker. Det är dock naturligtvis angeläget att socialstyrelsen ägnar frågorna uppmärksamhet och följer hur arbetet fortsätts. En garanti för att socialstyrelsen säkert kommer att göra det är kanske att det finns en generaldirektör där som personligen är intresserad. En annan garanti kan bl.a. alla kvinnoorganisationer som följer frågan vara.

Herr talman! Karin Ahrland säger att arbetet med de här frågorna skall fortsätta. Men det är ju inte alls samma sak att hyra in en konsult temporärt tio timmar i veckan -— tillfälliga konsultuppdrag kan aldrig ersätta den kontinuerliga överblick som man fått från den gynekologtjänst som funnits på socialstyrelsen. Karin Ahrland talade om ”avslutade arbetsuppgifter”, men det kommer ju hela tiden nya med de frågor som bollas i luften. Här gäller det arbetsuppgifter som aldrig tar slut, och jag tycker att det vore skäl att utvidga utöver den tjänst som funnits i stället för att dra in denna enda tjänst. Jag uppfattar det som en markering och en nonchalans mot kvinnosjukvården, som vi vet redan i dag är missgynnad. Även om Karin Ahrland har en tilltro till generaldirektören på socialstyrelsen, så tycker jag att man kan spåra ett ringa intresse för att driva frågor som gäller hälsovård för kvinnor. Jag tycker att det här är väldigt dåligt, och jag kan inte förstå Karin Ahrlands ”lätthet” i den här frågan. Genom att omfördela kompetens inom verket som ägnat sig åt mödravård, familjeplanering och föräldrautbildning frånhänder sig ju socialstyrelsen möjligheterna att aktivt påverka utvecklingen, såsom man tidigare sagt att man vill göra. Man bryter vitalt samarbetet över byråoch avdelningsgränser. Denna omorganisation och indragning av den här tjänsten kommer att innebära en försvagning på de områden som vi i andra sammanhang säger är så viktiga och som vi vill stimulera och få en utbyggnad av.
Herr talman! Jag får tydligen återigen upplysa Inga Lantz om att det inte är fråga om att hyra in en konsult tio timmar i veckan. Det är fråga om en barnmorsketjänst, två gynekologdeltidstjänster om vardera tio timmar i veckan plus att man därutöver är beredd att i särskilda frågor hyra in expertis. Det är något annat än att hyra in en person tio timmar i veckan. Får jag dessutom återigen påminna om att det här är viktiga saker. Det tror jag vi är ense om. Vi måste emellertid låta socialstyrelsen själv avgöra hur man vill ha tjänsteorganisationen och hur man vill ha tjänsterna fördelade i den nya organisationen. Det är svårt att i dag exakt säga om de resurser som socialstyrelsen har avsatt och som jag har nämnt här kommer att räcka till, men jag utgår från att socialstyrelsen kommer att hålla både mig och andra underrättade om, ifall de här resurserna räcker till, och även vara beredd att vidta omdispositioner, om de inte skulle göra det.
Herr talman! Om det här då är så viktiga frågor, varför kan inte Karin Ahrland säga: Jag bedömer de här frågorna som så angelägna att jag tycker att det är felaktigt att dra in den här tjänsten, som innebär en nyckelfunktion. — Svara på det sättet, ta det ansvaret, om ni tycker att detta är så viktigt! Jag ser denna indragning som en tillbakagång för kvinnosjukvården, och det har man oroat sig för också från andra håll. Det är riktigt att socialutskottet har diskuterat frågan, men inte heller utskottet är berett att tillstyrka att tjänsten är kvar. Och jag har inte möjlighet att följa det arbetet, eftersom vpk är bojkottat från utskottsrepresentation. Men om de här frågorna är angelägna för Karin Ahrland, varför då inte ta bladet från munnen och säga: Jag tycker att den här tjänsten skall finnas kvar.
Herr talman! Det viktiga är att de här frågorna verkligen följs noga av socialstyrelsen, att socialstyrelsen fortsätter det utredningsarbete som pågår och uppmärksammar nya frågor inom kvinnosjukvården. Men det viktiga är inte om det finns exakt en tjänst eller tre, eller var tjänsterna är placerade, utan att jobbet görs.

Herr talman! Få länder har dragit sådan fördel av frihandeln som Sverige. Frihandeln har varit en avgörande förutsättning för den snabba ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden och för det svenska näringslivets stora framgångar. Genom den internationella arbetsfördelningen har ett litet land som Sverige blivit en betydelsefull handelspartner. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Sverige är beroende av att exportföretagen har fri tillgång till utlandsmarknader. Det är därför mycket oroande att det internationella frihandelssystemet nu står inför allvarligare problem än kanske någon gång tidigare. Problemen bottnar ytterst i den ekonomiska kris som präglar flertalet länder. Stora obalanser har uppstått i det internationella betalningssystemet, främst som en följd av 1970-talets snabba oljeprisstegringar. Många av de oljeimporterande länderna — industriländer såväl som u-länder — har tvingats att ta på sig stora skuldbördor för att mildra effekterna av försämrade bytesbalansförhållanden. Den teknologiska utvecklingen och framväxten av nya konkurrenskraftiga industriländer har också förändrat förutsättningarna för världshandeln på ett sätt som medfört svåra omställningsproblem. OECD-områdets ekonomiska aktivitet är alltjämt låg. Arbetslösheten slår nya tragiska rekord. Den nödvändiga strukturanpassningen i industriländerna blir allt svårare. Konkurrensen om de krympande marknaderna hårdnar. Det är i denna miljö kraven på protektionistiska åtgärder blir alltmer uttalade. Sverige exporterar i dag ungefär en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Ett annat uttryck för vårt exportberoende är att halva industriproduktionen säljs utanför Sveriges gränser. Sveriges stora utrikeshandelsberoende gör att det är utomordentligt viktigt att protektionismen motverkas och att frihandelssystemet försvaras och förbättras. I detta arbete spelar de internationella organisationerna en viktig roll. Det finns oroväckande tendenser till att stora handelsnationer genom olika överenskommelser utanför GATT försöker reglera handeln. För små länder som Sverige finns inget att vinna på en sådan utveckling. Vid sidan av det internationella regelverket har Sverige små möjligheter att mot handelns stormakter värna om sina intressen. En mer utvecklad internationell arbetsfördelning kan bidra till att bryta den ekonomiska stagnationen. På längre sikt kan därmed frihandeln bidra till ökad produktion och sysselsättning. Kortsiktiga problem kan mötas med åtgärder, så att strukturomvandlingen sker i socialt acceptabla former. Det råder bred uppslutning kring målen för den ekonomiska politiken: full sysselsättning, låg inflationstakt, rättvis inkomstfördelning, god tillväxt och regional balans. Regeringens ekonomiska offensiv för att återvinna samhällsekonomisk balans innebär att vi både skall arbeta och spara oss ur krisen. Devalveringen och marginalskattereformen är åtgärder som i hög grad främjar dessa mål. Sverige har länge svarat för en oproportionerligt stor del av västvärldens samlade bytesbalansunderskott. I fjol motsvarade vårt bytesbalansunderskott 2,5 20 av BNP. För OECD-området totalt var samma relation knappt 17. Det är självfallet en svår uppgift att genom ökad export generera ökad tillväxt i den konkurrensutsatta sektorn. Med regeringens ekonomiska politik har emellertid grunden lagts för en ekonomisk expansion, som bl.a. syftar till att minska bytesbalansunderskottet. Ansträngningarna att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och att återta marknadsandelar i världshandeln måste fullföljas. Det finns nu goda förutsättningar för detta, bl.a. tack vare den senaste devalveringen och återhållsamheten i gällande löneavtal. Företagens vinstläge har dessutom förbättrats, vilket borde göra det möjligt att sänka relativpriserna. Om företagen utnyttjar devalveringsutrymmet lika mycket som efter förra devalveringen, skulle det leda till att exporten av bearbetade varor kunde öka med 8 96 och den totala exporten med 7 90. Mot den här angivna bakgrunden måste självfallet den ekonomiska politiken fullföljas. Det finns ett viktigt samband mellan frihandel och en väl fungerande marknadsekonomi. Importkonkurrensen bidrar till att göra det svenska näringslivet mera effektivt. Importen ger konsumenterna ett varierat utbud av varor till rimliga priser. Konsumenten kan fritt välja mellan svenska och utländska varor. Utrikeshandeln är således också till fördel för konsumenterna. Frihandelns betydelse för konkurrensen på den svenska marknaden framhålls i den av regeringen föreslagna konkurrenslagen. En fungerande marknadsprisbildning och en effektiv inhemsk konkurrens utgör viktiga förutsättningar för att marknadsekonomin skall kunna bidra till ett ökat välstånd. Norden är av stor betydelse som hemmamarknad för svenska företag. Det gäller särskilt för de små och medelstora företagen. De nordiska länderna arbetar för att undanröja återstående hinder för handel och företagssamarbete. Gemensamma nordiska utredningar har gjorts eller pågår vad avser eventuella hinder i resp. lands valuta-, etableringsoch koncessionslagstiftningar. Genomförandet av ministerrådsbeslutet från hösten 1981 om nordiskt samarbete beträffande projektexport är ett viktigt steg i det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna. Även det norsk-svenska avtalet, som bl.a. omfattar exportfrämjande, är en framgång för det nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området tillmäts av regeringen ett stort värde. Frihandelsavtalen med den europeiska gemenskapen EG är snart till fullo genomförda. Sedan förra året sker ett av de två årliga mötena med blandade kommittén Sverige-EG på ministernivå. De kvarvarande särbestämmelserna för Sveriges pappersexport till EG avvecklas helt den 1 januari 1984. De senaste årens överenskommelser om villkoren för handeln med stål har nyligen förlängts. Gemenskapen har angivit en tidtabell, enligt vilken allt statligt stöd till stålindustrin skall ha avvecklats senast 1985. De åtgärder som vidtagits inom EG har det uttalade målet att motverka den pågående stålkrisen, strukturellt stärka stålindustrin och förbättra lönsamheten. En betydande samstämmighet föreligger mellan Sverige och Gemenskapen i fråga om de mål och medel som bör gälla politiken på stålområdet. Sedan något år tillbaka har mellan Sverige och EG diskuterats de statliga stödåtgärder som vidtagits inom olika industrisektorer. Härvid har bl.a. berörts de problem som föreligger inom tekoindustrin. Sillexporten till EG har stor betydelse för Sveriges fiskare. Regeringen kommer därför att göra stora ansträngningar för att lösa de problem som EG:s nya system för importen av sill medför. Inom EFTA pågår sedan ett antal år ett arbete i syfte att avveckla hinder i den västeuropeiska handeln och att förhindra uppkomsten av nya. Särskild uppmärksamhet har riktats mot de icke-tariffära handelshindren. De länder som tillhör EFTA kan vart för sig ha svårt att utöva inflytande i internationella handelsfrågor. Det är därför angeläget att EFTA-länderna utnyttjar de möjligheter EFTA erbjuder för ett gemensamt uppträdande. Inom några år väntas Portugal lämna EFTA och anslutas till EG. Även Spanien väntas träda in i EG. Diskussioner har inletts inom EFTA om de särskilda regler för EFTA-ländernas förhållande till Gemenskapen och Portugal som skall tillämpas under en övergångsperiod. Motsvarande diskussioner kommer att föras på grundval av det frihandelsavtal mellan EFTA-länderna och Spanien som trädde i kraft den 1 juli 1980. Sveriges handel med statshandelsländerna är relativt begränsad, men har länge ansetts vara av potentiellt stor betydelse. Ekonomiska och politiska problem i vissa av dessa länder försvårar dock en utveckling av handelsutbytet. Särskilt gäller detta Polen, vars skuldsituation är utomordentligt allvarlig. Handeln mellan u-länder och i-länder har under det senaste decenniet utgjort en alltmer dynamisk faktor i världsekonomin. U-ländernas möjligheter att delta i den internationella handeln varierar dock kraftigt. U-länder som nått en viss grad av utveckling har framgångsrika exportindustrier, som ofta är begränsade till några få industrigrenar. Andra u-länder är starkt beroende av några få exportprodukter — råvaror — för vilka priserna är svåra att förutse och som under korta tidsperioder snabbt kan variera. En stor grupp u-länder saknar ännu den infrastruktur som möjliggör export i större omfattning. Dessa länder har också ofta drabbats särskilt svårt av de allt högre kostnaderna för energi. U-ländernas växande skuldbörda är redan oroväckande stor, och svårigheterna att få nya krediter blir allt större. Detta begränsar särskilt de fattigare u-ländernas möjligheter att delta i den internationella handeln. Handeln med råvaror är av särskilt stor betydelse för många ulandsekonomier. Det är därför beklagligt att beslutet i UNCTAD om inrättande av en gemensam råvarufond ännu inte kunnat omsättas i praktiken. Regeringen kommer även i fortsättningen att aktivt delta i de internationella ansträngningarna att stabilisera råvarumarknaderna samt verka för åtgärder som kan hjälpa u-länderna att stabilisera sina exportintäkter. Efter den nyligen genomförda översynen av det svenska tullpreferenssystemet har regeringen beslutat att även i framtiden sträva efter att förbättra systemet för samtliga mottagarländer. Samtidigt måste systemet möjliggöra särskilda förmåner för de fattigaste länderna. Åtskilliga u-länder har under senare år kommit att bli viktiga handelspartner för Sverige. Det kan nämnas att år 1980 var de nio mest expansiva marknaderna för svensk export u-länder. I syfte att främja handeln samt ekonomiskt och industriellt samarbete med dessa länder har Sverige i en del fall ingått särskilda samarbetsavtal med dem. Dessa avtal syftar till att fördjupa kontakterna mellan länderna och har i flera fall visat sig vara verksamma instrument för att främja våra handelsintressen. Regeringen har intresse av att utvidga det kommersiella samarbetet med u-länderna. En översyn av formerna för detta samarbete och av behovet av ytterligare samarbetsavtal har därför nyligen inletts. Allt talar för att u-ländernas roll i internationell handel kommer att förstärkas ytterligare under 1980-talet. Det förväntas t.ex. att ungefär hälften av OECD-ländernas samlade export kommer att avsättas på u-landsmarknader i slutet av detta årtionde. Det bör vara en naturlig konsekvens av denna utveckling att framgångsrika u-länder i större utsträckning följer de multilaterala handelsregler som gäller för iländerna. Det officiella biståndet är av stor betydelse för att förbättra levnadsvillkoren i särskilt de fattigaste u-länderna. Samtidigt kan dock en fungerande export tillföra u-länderna mångdubbelt större resurser. Handeln och dess villkor måste därför inta en central plats i Sveriges u-landspolitik. Det är angeläget att Sverige visar fortsatt handelspolitisk generositet mot i synnerhet de fattigaste u-länderna. För tre år sedan antog riksdagen på förslag av dåvarande folkpartiregeringen en lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Lagstiftningen syftar till att genom investeringskontroll hindra en svensk nyetablering av företag i Sydafrika och Namibia eller en expansion av där redan etablerade svenska företag. Genom lagen begränsas den svenska näringsverksamheten där i avsikt att öka det internationella trycket på den sydafrikanska regimen och påverka dess raspolitik. Av den av regeringen till riksdagen lämnade redogörelsen om svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia framgår att vissa förändringar har skett i fråga om den svenska näringsverksamhetens omfattning och utveckling i Sydafrika under den tid som omfattas av redogörelsen. Sålunda har ett antal svenska företag minskat eller helt avvecklat sina ägarintressen i sydafrikanska företag. Lagen är nu föremål för översyn. Genom beslut av regeringen hösten 1981 utvidgades utredningen till att även omfatta parlamentariker. Utredningen skall bl.a. försöka finna lösningar på vissa gränsdragningsproblem i tillämpningen av lagen. Vidare skall utredas om investeringsförbudet kan kompletteras vad avser tekniska samarbetsavtal, patent och licenser. Sverige har i FN agerat för att säkerhetsrådet skall fatta beslut om sanktioner mot Sydafrika. Dessa ansträngningar skall fullföljas. Utredningsarbetet är ett försök att komplettera de i FN framlagda förslagen med ensidiga, målinriktade åtgärder från svensk sida i syfte att förmå Sydafrika att överge sin omänskliga rasåtskillnadspolitik. Ministermöten förekommer sparsamt i GATT och har tidigare förknippats med inledande eller slutförande av multilaterala handelsförhandlingar. Regeringens förhoppning är att GATT:s ministermöte i november i år skall resultera i en kraftfull politisk manifestation för frihandelssystemet och mot protektionismen. Men detta räcker inte. Ministrarna måste också enas om ett handlingsprogram för GATT med sikte på att slutföra utestående frågor från Tokyorundan samt att förbereda en ytterligare liberalisering av handeln. Exempel på viktiga sådana frågor är den s.k. skyddsklausulfrågan och handeln med tjänster. En liberalisering av tjänstehandeln skulle kunna få stor ekonomisk betydelse för såväl i-länder som många u-länder. Inom OECD pågår ett arbete med att försöka identifiera de handelspolitiska problem som medlemsländerna kommer att möta under 1980-talet. Regeringen fäster stor vikt vid att detta arbete resulterar i ett konkret handlingsprogram, som kan antas vid OECD:s ministermöte i maj. För små länder som Sverige är det angeläget att tyngdpunkten i internationell handelspolitik ligger i de multilaterala organisationerna och inte förskjuts till förmån för bilaterala eller trilaterala arrangemang. Konkurrensen med subventionerade exportkrediter har utvecklats till ett osunt system. Det har medfört en snedvridning av konkurrensförhållanden som såväl handelspolitiskt som statsfinansiellt drabbat små länder särskilt hårt. Sverige har därför varit pådrivande i det OECD-samarbete som syftat till att avskaffa denna form av subvention. Ett viktigt etappmål nåddes hösten 1981, då den s.k. consensusräntan höjdes. På initiativ av den svenska regeringen diskuteras med de nordiska regeringarna ett förslag om att avskaffa subventionerade exportkrediter i handeln mellan de nordiska länderna. Innan en internationell överenskommelse om att helt avskaffa subventionerade exportkrediter nåtts, kan inte Sverige ensidigt avveckla dessa. Svenska företag måste kunna konkurrera på lika villkor med företag från andra länder på exportmarknaderna. Bland regeringens övriga exportfrämjande åtgärder kan särskilt nämnas stöd åt små och medelstora företags exportansträngningar, stöd åt teknikhandel samt stöd åt turistfrämjandet. Anslagen för förmånliga u-landskrediter ökar kraftigt, vilket kan leda till ökad export, även om detta inte är krediternas primära syfte. Exportkreditfrågan har en särskilt allvarlig dimension genom att flera länder tvingats begära anstånd med betalning av sina utlandsskulder. Om flera av de större låntagarländerna måste skjuta upp sina betalningar uppstår en allvarlig påfrestning på det internationella finansieringssystemet, vilket på sikt också kan försvåra den internationella handeln. Tekoindustrin i Sverige sysselsatte år 1981 ca 33 000 personer i ungefär 700 företag. I den har pågått en snabb strukturomvandling. Konkurrensen från utlandet har påskyndat denna utveckling. De nya ekonomiska förutsättningarna har inte hindrat att svenska företag i tekobranschen haft stor framgång. Inte minst gäller det den konkurrensutsatta marknaden i Västeuropa. Den svenska tekoexporten uppgick år 1981 till ca 3 miljarder kronor. Denna export gick huvudsakligen till EG och EFTA-marknaderna. Av den svenska tekoimporten, som år 1981 uppgick till ca 10 miljarder kronor, kom omkring två tredjedelar från EG och EFTA-länderna samt USA, dvs. i huvudsak från länder med ett kostnadsläge som är jämförbart med det svenska. Den övriga svenska importen av tekovaror härrör huvudsakligen från länder i Sydostasien. För dessa och vissa andra länder gäller särskilda importbegränsningar på den svenska marknaden. Ett internationellt textilhandelsavtal, det s.k. multifiberavtalet , har avtalats i GATT för att ge importörländerna bättre möjligheter att klara den svåra omställningsprocessen inom tekoindustrin. Förhandlingar om en förlängning av multifiberavtalet avslutades i december förra året, och ett förlängningsprotokoll har öppnats för undertecknande. Det är önskvärt att Sverige medverkar i MFA. Sverige måste emellertid inleda förhandlingar om några viktigare bilaterala avtal innan ställning kan tas till en eventuell anslutning till avtalet. Den teknologiska utvecklingen kommer att i snabb takt förändra vår omvärld. Datorer och industrirobotar kommer att drastiskt ändra produktionsvillkoren under 1980-talet. Många av de gamla industrioch handelsnationerna kommer att få sina positioner försvagade samtidigt som nyindustrialiserade länder rycker fram. Kraven på fortsatta strukturförändringar kommer att bli betydande. Förmågan att klara dessa omställningsproblem utan att falla för den protektionistiska frestelsen blir avgörande för om Sverige skall kunna bevara sitt välstånd. Frihandeln och en öppenhet för utländska investeringar är viktiga förutsättningar för att vår industri skall förbli konkurrenskraftig. Samtidigt är det viktigt att framhålla att den teknologiska utvecklingen erbjuder en unik möjlighet att bryta den ekonomiska stagnationen och åter skapa tillväxt. De ökade satsningar som under senare år gjorts på teknisk forskning och utveckling skall ses mot denna bakgrund. Ekonomisk tillväxt är nödvändig för att man skall få balans i ekonomin samt kunna skapa nya arbetstillfällen. Endast tillväxt kan ge oss möjlighet att bevara de delar av den offentliga sektorn som utgör stommen i vår välfärdsstat. Endast tillväxt kan trygga Sveriges position som en utvecklad industrination. Det är alltför lätt att visa på kortsiktiga fördelar med protektionistiska åtgärder och på de omställningsproblem frihandeln ibland leder till. Man glömmer alltför ofta vilken betydelse det har för vårt välstånd att svenska varor och tjänster möts av så få hinder som möjligt i andra länder. Herr talman! Regeringen kommer att fortsätta att värna om den traditionella svenska frihandelspolitiken.

Herr talman! När det gäller huvudlinjerna i handelspolitiken föreligger det ett betydande mått av samstämmighet mellan partierna. Möjligen bortsett från vpk är enigheten stor om att att Sverige även fortsättningsvis bör slå vakt om frihandeln och respekten för existerande spelregler på utrikeshandelns område. Det kan finnas anledning att understryka detta också från socialdemokratiskt håll, när vi nu för första gången har fått möjlighet till en särskild, övergripande handelspolitisk debatt i riksdagen. Frihandeln och den fortgående specialiseringen av den svenska industriproduktionen, för att utnyttja stordriftsfördelarna, har medfört att vi i vårt land har lyckats uppnå ett välstånd som inte hade varit möjligt om vi enbart skulle ha producerat för vår egen begränsade hemmamarknad. Socialdemokratin har därför stött, och dessutom i regeringsställning aktivt medverkat till, den betydande frigörelse av världshandeln som har ägt rum under efterkrigstiden. Mot bakgrund av över 10 miljoner arbetslösa i Västeuropa och en allmän stagnation i världsekonomin kan man emellertid konstatera att frihandelns framtid inte är helt problemfri. Det talas ofta i allmänna ordalag — inte minst från de borgerliga partiernas sida — om behovet av att aktivt bekämpa ökande protektionistiska krav och att försvara de framsteg som frihandeln har inneburit. I den ekonomiska situation som industriländerna nu befinner sig i med en förfärande hög arbetslöshet, låg tillväxt och stora strukturella problem är det emellertid inte förvånande att kraven på att skydda den egna industrin och det egna arbetet kan växa sig starka. Försvaret för frihandeln kan enligt vår mening aldrig bli tillräckligt effektivt om det främst inskränker sig till allmänna deklarationer om frihandelns förträfflighet. Frihandelns framgång mäts i stället genom dess förmåga att öka välståndet och att skapa sysselsättning. Det bästa försvaret för frihandeln är att det nationellt och internationellt förs en politik som undanröjer grogrunden för protektionistiska krav. Det öppna internationella handelsutbytet kan aldrig i längden överleva om det inte samtidigt bedrivs en ekonomisk politik inriktad på tillväxt och sysselsättning. De sänkningar av oljepriserna som nu är på gång borde ge även de mest försiktiga industriländerna en extra möjlighet att satsa på expansion. Det skulle vara tragiskt om denna chans inte togs till vara, utan resultatet enbart blev att man samlade i ladorna i väntan på att någon annan skulle gå i spetsen för uppgången. Det är i detta sammanhang också intressant att diskutera vad de för några år sedan överenskomna revideringarna av GATT-avtalet, enligt den s.k. Tokyorundan, konkret kan tänkas komma att innebära. Olika tolkningar är här fortfarande möjliga. Att udden främst är riktad mot olika s.k. icke-tariffära handelshinder är helt klart. Det gäller åtgärder som statlig upphandling, dumping, subventioner och olika slag av industripolitiska stödåtgärder. För Sveriges del torde dessa revideringar av avtalet främst kunna bli till fördel för redan etablerade expansiva exportindustrier. I de delar där de innebär hårdare tag mot direkta importoch handelsrestriktioner är de välkomna. Baksidan av medaljen kan emellertid bli att också utrymmet för aktiva, långsiktiga industripolitiska åtgärder i form av branschstöd, riskkapital och teknisk upphandling kan komma att minska. Sådana uttolkningar av det reviderade GATT-avtalet görs också av vissa länder och av näringslivets organisationer.

Med sådana tolkningar skulle det reviderade GATT-avtalet lätt kunna bli ett tillhygge också i den svenska ekonomisk-politiska debatten, där ju en av skiljelinjerna går mellan olika blandningar av generell och selektiv politik. Detta vore i så fall att beklaga med hänsyn till landets intresse. På det internationella planet är det främst USA som driver kraven på en ökad ss.k. internationell disciplin när det gäller bruket av interna stödåtgärder på kort och lång sikt. Man går ibland så långt som till att inkludera såväl regionalpolitiska som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta utgör sedan från USA:s sida underlag för ett flitigt användande av utjämningstullar och andra typer av importrestriktioner, inkl. s.k. frivilliga exportbegränsningar. Just nu är exempelvis den svenska specialstålsexporten under beskjutning i USA. I en anmälan till GATT säger USA att de svenska specialstålsföretagen har fått statliga subventioner som strider mot GATT:s regler. Uddeholm och SKF utpekas, men även andra företag berörs. Anmälan syftar på de statliga investeringslån som de svenska företagen fick i mitten av 1970-talet. Nu skall svenska och amerikanska förhandlare mötas i GATT. Om de inte kan komma överens, blir det fritt fram för restriktioner mot import av svenskt stål. Det kan bli kännbart för de svenska företagen, vilkas försäljning av specialstål till USA uppgår till ca 800 milj.kr. om året. Som vi ser det är det orimligt att betrakta denna typ av allmänna statliga satsningar för att utveckla en industribransch som stridande mot gällande GATT-avtal. I nuvarande ekonomiska läge och med den nya uppsättningen av såväl mer ambitiösa som oklara GATT-regler kommer frestelsen att attackera andra länders olika industripolitiska åtgärder säkerligen att öka. Speciellt kan de nya reglerna bli ett tillhygge för konservativa regimer som inte själva har något intresse av att driva en egen näringspolitik för att utveckla sin industri. Från socialdemokratins sida är vi därför angelägna om att markera att vi även fortsättningsvis betraktar selektiva industrioch arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tillåtna enligt GATT-avtalet för det fall att inte direkt skada kan påvisas. Vi anser oss också ha stöd för detta i GATT-avtalet. Det är viktigt att länder som Sverige, med en begränsad hemmamarknad, kan använda sig av utvecklingsinsatser i särskilda industribranscher i form av teknikupphandling, stöd till referensanläggningar, forskning och utvecklingssatsningar, samhälleligt riskkapital m.m. Det borde också vara självklart att samhällsstöd skall kunna utgå till företag för att underlätta omställningar på socialt acceptabla villkor för dem som berörs av nedläggningen. Vi utgår ifrån att den nuvarande mittenregeringen driver denna uppfattning såväl bilateralt som i olika internationella organ. Den handelspolitiska linje som vi har valt i Sverige är ett medel och inte ett mål i sig självt. När moderaterna och folkpartiet på sin tid i det längsta drev kravet på medlemskap i EG, var det något som från socialdemokratisk synpunkt kom i klar konflikt med övergripande mål som neutralitetspolitiken och delvis också den nationella självbestämmanderätten. I sin partimotion till årets riksdag aktualiserar moderaterna på nytt frågan om ett svenskt medlemskap i EG, låt vara i ett längre perspektiv och som man säger ”inom neutralitetens ram”. Moderaterna, det största borgerliga partiet, är uppenbarligen berett att på nytt börja driva frågan om ett svenskt medlemskap. Det är en uppseendeväckande markering i den moderata partimotionen. Frågan blir då: Vilken uppfattning har de två regeringspartierna? Är ni verkligen överens med moderaterna om ett EG-medlemskaps fördelar? Som vi ser det vore det djupt olyckligt om man inom och utom EG skulle få den uppfattningen att Sverige är på glid in i något slags medlemskapsarrangemang med Gemensamma marknaden. Ett klarläggande på denna punkt från handelsministerns sida är angeläget. Socialdemokratin står för sin del fast vid nuvarande avtal med EG. Skälen till att inte söka medlemskap i Gemenskapen har enligt vår mening ytterligare vuxit sedan frihandelsavtalet slöts, eftersom EG-staternas utrikespolitiska samarbete har fördjupats och samordnats. Den svenska neutralitetspolitiken utesluter samarbete som siktar till integration och harmonisering på det utrikespolitiska området.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 Det gällde också frågan om fria kapitalrörelser och fri etableringsrätt, som utgör centrala delar av Romtraktaten, EG:s stadgar. Här förelåg också skillnader mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna — främst folkpartiet och moderaterna. Historien tycks nu börja upprepa sig, eftersom de borgerliga partierna, med hänvisning till vad våra internationella förpliktelser sägs kräva, mer och mer satsar på fria kapitalrörelser över gränserna. De borgerliga partierna i riksbanken avrustar nu exempelvis samhällets möjligheter att kontrollera de svenska storföretagenssnabbt ökande utlandsinvesteringar. I en tid av ökande arbetslöshet och vikande industriinvesteringar i Sverige väljer borgerligheten att släppa på våra kontrollmöjligheter. År 1981 nådde svenska direktinvesteringar utomlands rekordnivån 15,6 miljarder kronor, jämfört med ca 18 miljarder kronor för de samlade industriinvesteringarna i Sverige. Enligt vår mening borde regeringen i stället för att försvara en sådan utveckling ha tagit upp diskussioner med storföretagen om hur dessa bättre skulle kunna uppfylla sina förpliktelser att öka sysselsättningen i Sverige. En dominerande del av storföretagens produktionsinvesteringar utomlands förläggs i dag till länder där tullmurarna gentemot Sverige antingen är helt borta eller är mycket låga. Detta är en paradoxal utveckling, eftersom ett huvudargument för att ha frihandel alltid har varit att man på det sättet inte skulle behöva flytta ut någon produktion ur det egna landet för att kunna konkurrera på främmande marknader. På liknande sätt släpper nu mittenregeringen, med moderaternas goda minne, fram utländska uppköp av aktieposter i svenska exportföretag i stor omfattning. Trots att gällande regler säger att utländska aktieköp endast bör ske inom ramen för bytesaffärer, där andra svenska börsaktier säljs, har de utländska aktieköpen ungefär tiodubblats under de senaste ett och ett halvt åren, från 150 milj.kr. till över 1500 milj.kr. Detta är vi klart negativa till. Socialdemokratin är ingalunda motståndare till en utländsk företagssektor i Sverige. Det finns många exempel där utländska företag har gett verkligt positiva bidrag till både sysselsättning och tillväxt i vårt land. Däremot anser vi faktiskt att de stora svenska exportföretagen bör få förbli i svensk ägo och inte öppnas upp för utländska kontrollerande aktieinnehav. Det är f. ö. intressant att notera hur de borgerliga partierna nu intensivt bekämpar svenska löntagares försök att via aktier skaffa sig ett visst inflytande över de svenska börsföretagen, samtidigt som man lämnar vägen fri för utländska kapitalintressen. Nej till löntagarfonder, men ja till utländska kapitalintressen tycks vara mittenregeringens politik. Herr talman! Regeringens handelspolitiska deklaration är på många punkter mycket detaljrik, men den ger inte alltid svar på de frågor som kan vara intressanta att ställa. Jag vill begagna tillfället att ställa några sådana. Handelsministern var ju på affärsresa till Mexiko i höstas. Asea-Atom finns nu med i bilden för en stor exportorder på två kärnkraftverk. Med tanke på att centerpartiet är med i regeringen finns det anledning att ställa frågan: Har regeringen några principiella invändningar mot kreditstöd för export av kärnkraftverk? Det har ju varit viss diskussion på den punkten. En annan fråga gäller den s.k. hemmamatchningen, dvs. svenska företags möjligheter att under vissa omständigheter lämna anbud med statligt kreditstöd också på hemmamarknaden, för att kunna möta utländska subventionerade krediter. Regeringen vill i årets budgetproposition slopa hemmamatchningen, med motiveringen att den s.k. consensusräntan, lägsta tillåtna ränta vid export till industriländerna, nu har höjts så mycket att hemmamatchningen inte längre behövs. Jag vill fråga: Hur stämmer detta med verkligheten? Hur stämmer det med att handelsministern fortsätter att bevilja anslag till kreditstöd för svenska exportaffärer? Herr talman! För socialdemokratin har alltid handelns frigörelse varit det centrala i de internationella handelsuppgörelserna. De internationella handelsöverenskommelser som Sverige har anslutit sig till gör i kombination med vår mycket stora utrikeshandel att varje svensk regerings ekonomiskpolitiska handlingsutrymme är begränsat. Det är det pris vi betalar för det höga välstånd som deltagandet i den internationella arbetsfördelningen ger OSS. Däremot ser vi, i motsats till de borgerliga partierna, inte fria kapitalrörelser, fri etableringsrätt eller fortsatta inskränkningar i möjligheterna att vidta sedvanliga industripolitiska åtgärder som något fullföljande av frihandelspolitiken. Tvärtom tror vi att det öppna internationella handelsutbytet gagnas bäst — inte minst under besvärliga tider med hög arbetslöshet — av att det finns ett rimligt mått av ekonomiskt handlingsutrymme kvar. Den moderna tekniken — datorerna, arbetsuppdelningstekniken, telekommunikationerna och de allt snabbare transporterna — har ökat de multinationella företagens möjligheter att utnyttja även små kostnadsfördelar i olika länder. Strukturproblemen tenderar därmed att komma snabbare och bli mera omvälvande än tidigare. Varje samhälle som vill kalla sig socialt och välfärdsinriktat måste ha kvar möjligheter att möta sådana omställningar — på lång sikt genom en aktiv näringspolitik, på kort sikt genom tidsbegränsade företagsstöd och en arbetsmarknadspolitik som ser till att omställningskostnaderna inte ensidigt drabbar dem som mister sina arbeten, utan att dessa kostnader bärs solidariskt av samhället i dess helhet.

Herr talman! Den handelspolitiska deklaration som handelsministern föredragit för riksdagen har vi inga avgörande invändningar emot. Jag tycker kanske att några av de beskrivningar som ges i deklarationens inledning av det ekonomiska läget och våra möjligheter inför framtiden ger ett något väl idylliskt intryck, men den diskussionen hör kanske i första hand hemma i en annan debatt än den handelspolitiska. Handelspolitiken är viktig. Den ärt.o.m. mycket viktig. Den rör en av de allra mest grundläggande förutsättningarna för svensk välfärdsutveckling under kommande decennier.

De två perioder i vår moderna historia som inneburit snabb och fredlig utveckling har bägge varit perioder kännetecknade av ett väl fungerande frihandelssystem. Den första var den långa period som sträckte sig från tiden för de stora Napoleonkrigen fram till utbrottet av det första världskriget. Detta var den industriella revolutionens era. Det var då vårt land tog de avgörande stegen från fattigsamhälle till industristat. Den andra perioden var den som tog sin början efter det andra världskrigets slut och som i så gott som samtliga länder kommit att medföra en industriell och ekonomisk utveckling som gör det befogat att hävda att vi lever i en epok som är unik i mänsklighetens samlade historia. För svensk del är det under denna period som vi på basen av en framgångsrik industri kunnat bygga ett välfärdssamhälle som — icke minst enligt vad vi själva anser — har få internationella motsvarigheter. Den snabba välfärdsutveckling som Sverige har uppvisat under decennierna sedan världskrigets slut har varit en direkt följd av vårt näringslivs förmåga att framgångsrikt konkurrera på en världsmarknad vars snabba expansion bestämdes av den västeuropeiska återuppbyggnaden och av den successiva liberaliseringen av världshandeln under 1950 och 1960-talen. Den s.k. svenska modellens guldålder var en funktion av det internationella frihandelssystemets starka expansion under dessa viktiga decennier. Sedan dess har åtskilligt förändrats. Från 1960-talets sista år och framåt har de mörka molnen passerat revy på himlen med oroande och dessutom tilltagande frekvens. Vi fick ett sammanbrott för det stabila internationella valutasystemet. Vi fick en våg av inflation över den industrialiserade världen. Vi fick en plötslig och dramatisk oljeprischock. Vi fick den djupaste recession som västekonomierna har upplevt sedan 1930-talet. Vi fick ytterligare en oljeprischock. Och fortfarande diskuterar vi när det kan vara möjligt att återvända till ett mindre onormalt mönster för den internationella ekonomiska utvecklingen. Tidpunkten härför tycks ha en obehaglig förmåga att ständigt förskjutas ytterligare något halvår eller något år framåt i tiden. Under detta problemfyllda 1970-tal har det ofta uttalats farhågor för att det internationella frihandelssystemet skulle utsättas för allvarliga hot från de protektionistiska strömningar som från tid till annan kunnat noteras i olika länder. Säkert var dessa farhågor väl grundade, men det är med tillfredsställelse som vi i dag kan konstatera att det visade sig möjligt att förhindra att frihandelssystemet allvarligt eroderades. Kanske är läget mer hotande i dag än vad det var då. Kanske är krisen för frihandelssystemet nu mer smygande än det öppna hot som vi hade under det gångna decenniet. Från olika håll hör man nu tal om olika protektionistiska åtgärder i väsentligt konkretare termer än tidigare. Vi har fått en utveckling där olika typer avs.k. frivilliga exportbegränsningsavtal har börjat tillämpas på än den ena och än den andra sektorn. En del västeuropeiska industriländer tycks nu överväga att kompensera de misstag man har gjort i sin ekonomiska politik under gångna år med missgrepp i sin handelspolitik under kommande år. Låt oss slå fast — på den punkten tror jag att vi är eniga — att protektionism aldrig kan lösa några problem. Svensk tekoindustri kan aldrig genom importbegränsningar långsiktigt bli lönsammare än t.ex. sydkoreansk — det enda som kan uppnås är att till en allt högre samhällsekonomisk kostnad dölja en allt värre situation. Den västeuropeiska bilindustrin kan aldrig i det långa loppet hävda sig mot sina japanska konkurrenter om man inte faktiskt lär sig att tillverka bilar som är bättre eller billigare, eller allra helst bägge delarna. Vår hemelektronikindustri kan bara utvecklas om den förmår att visa att den faktiskt klarar av att möta konkurrensen också från de s.k. nya industriländer som nu i mycket rask takt bygger upp sin industriella kapacitet på detta och andra områden. För svenskt näringsliv är den hårda internationella konkurrensen den livsluft utan vilken dess långsiktiga överlevnad aldrig kommer att vara möjlig. Svensk handelspolitiks främsta och alldeles avgörande uppgift är därför att söka bidra till ett internationellt handelsklimat som kännetecknas av så stor frihet och så öppen konkurrens som över huvud taget är möjligt. Genom en riktig ekonomisk politik, genom en väl anpassad valutapolitik, ankommer det sedan på oss att säkerställa konkurrenskraften hos vårt näringsliv så att det kan utnyttja de möjligheter som världsmarknaderna erbjuder. Någon annan väg till fortsatt välfärdsutveckling för Sverige finns faktiskt inte. Jag har velat säga detta inte för att på något sätt polemisera mot handelsministern eller mot regeringen, som jag tror i allt väsentligt delar dessa värderingar, utan för att påminna om den bakgrund, delvis dyster, som vår handelspolitik hela tiden måste utformas mot. Den deklaration som handelsministern i dag har förelagt riksdagen antyder denna mer bekymmersamma situation. Låt mig bara från det smörgåsbord som handelsministern serverar plocka några små bitar för ytterligare kommentarer. För det första vill jag ta upp risken för och tendenserna till protektionistiska åtgärder, som vidtas av olika länder eller grupperingar av länder. Det är med viss oro som man under de senaste månaderna har kunnat följa de olika åtgärder som den nya franska regeringen föreslagit i syfte att — som det heter — återerövra den inhemska marknaden, dvs. tränga undan utländska företag och produkter från denna stora och betydelsefulla del av den västeuropeiska marknaden. I vissa fall kan det måhända röra sig om åtgärder, som kan inrangeras under kategorin industripolitik av traditionellt snitt, men i andra fall rör det sig om förslag med mycket tydlig och illa dold protektionistisk innebörd. Därtill skall läggas — än mera oroande — att mycket tyder på att den franska staten direkt och indirekt genom det kreditväsende som man nu så gott som helt förstatligat kommer att använda sitt inflytande för att diskriminera utländska leverantörer. De franska åtgärderna har lett till oro i åtskilliga länder. EG-kommissionen har utsatt dem för en ganska hårdhänt granskning, och det är väl inte uteslutet att detta kan komma att leda till vissa betydelsefulla modifieringar.

För det andra vill jag beröra de risker för en trilateralisering av delar av världshandeln som nu börjar avteckna sig. Att de tre stora handelsmakterna USA, Japan och EG i allt högre grad träffar bilaterala eller trilaterala överenskommelser om olika delar av det internationella varuutbytet medför självklart att den roll som organisationer såsom OECD och GATT kan spela för att tillvarata bl.a. de små nationernas intressen minskar. Ur svensk synvinkel är detta givetvis en betydande nackdel. Vi har all anledning att ägna en del tankar åt de konsekvenser som denna utveckling kan få, om den får fortgå alltför länge. Slutsatsen för svensk del måste vara att denna utveckling, som vi kan vara bekymrade för men som jag inte tror att det står i vår makt att stävja i någon väsentlig utsträckning, måste leda till ett tydligare värnande om våra relationer till den europeiska gemenskapen EG. Vi kan aldrig räkna med att USA eller Japan i dessa sammanhang skall värna om svenska intressen. Men vi kan möjligen hoppas att EG skall föra en handelspolitik, som i alla fall inte direkt missgynnar svenska intressen. Jag tror därför att det är av den allra största betydelse att vi på olika sätt och på olika nivåer intensifierar dialogen med de olika EG-institutionerna på sådana avgörande områden som ekonomisk politik, handelspolitik och industripolitik för att göra dem bättre informerade och kanske skapa större förståelse för våra synpunkter. Det skulle också göra det möjligt för oss att närmare följa tänkandet i denna den avgörande och stora världshandelsmakten. Jag vill gärna passa på tillfället att ge handelsministern ett erkännande för de insatser som han och regeringen med honom har gjort i detta syfte. Mer kan göras, och mer måste göras. Det är oundvikligen nödvändigt att frågan om våra relationer till EG befrias från den mentala baksmälla från 1960-talets konvulsioner om anslutningsformen som man då och då — även ganska nyligen — ser betänkliga reminiscenser av. För det tredje kommer jag till frågan om våra relationer till statshandelsländerna. På denna i dagsläget mycket brännande punkt är formuleringarna i regeringsdeklarationen lakoniska i överkant. Ett konstaterande att det i dag föreligger ekonomiska och politiska problem på detta område är knappast till fyllest när det gäller att avhandla ett område som i dag upptar så mycken tid hos åtskilliga västeuropeiska ministrar, bankirer och industriledare. I dagsläget är det främst de polska skuldkonsolideringsförhandlingarna som upptar uppmärksamheten, och jag tror att det vore av intresse om handelsministern vid något lämpligt tillfälle hade möjlighet att lämna en redogörelse för de överväganden som styrt och styr den svenska regeringens agerande i denna fråga. De belopp som statskassan under åren satsat i handelsutbytet med Polen är mycket betydande, och vi får gemensamt bära de förluster som detta kommer att leda till. Men bortom detta mer akuta problem, som vi dock kommer att få leva med under åtskilliga år framöver, ligger mera fundamentala problem i östhandeln. Det är uppenbart, att vi under kommande år icke kan räkna med att öststatsekonomierna kommer att expandera på det sätt som åtminstone delvis hitintills varit fallet. Det är vidare uppenbart, att de rent politiska risker som är förenade med vissa alltför djupgående och alltför kostsamma bindningar i handelsrelationerna med dessa länder nu måste beaktas på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har anledning att med större noggrannhet än tidigare titta på de kreditönskemål som kommer att komma och redan finns, och vi har anledning att också överväga de rent politiska förändringar som kan komma att påverka förutsättningarna för sådana avtal och förbindelser. Ett alldeles speciellt problem i detta sammanhang utgör effekterna av de olika typer av sanktioner som USA och övriga västländer riktat mot främst Sovjet men även Polen som en reaktion på införandet av det militära undantagstillståndet den 13 december förra året. Sverige deltar icke i dessa sanktioner, och jag delar helt och fullt regeringens inställning i denna fråga, men vi får heller inte agera på ett sådant sätt att det verkar som om vi var beredda att neutralisera effekterna av sanktionerna. Det är för mig lätt att instämma i regeringens avvisande av svenska sanktionsåtgärder mot Sovjetunionen och Polen, då jag rent generellt inte tror på effekten av åtgärder som dessa när det gäller att driva fram en utveckling i av oss önskad riktning. Att klippa till med en sanktion av något slag kan ha, och har ofta, en betydande moralisk effekt som icke skall förglömmas, men detta får inte leda oss till att tro att det också har en gynnsam effekt i sak. För några veckor sedan framträdde statssekreteraren i utrikesdepartementet Tham med en artikel, i vilken han ansåg att USA och en rad andra västländer korrumperade de värden de ansåg sig försvara när de krävde sanktioner mot Sovjet efter Polenhändelserna, samtidigt som de avvisade sanktioner mot Sydafrika. Jag nöjer mig med det enkla konstaterandet att det finns regeringar som förenar de motsatta ståndpunkterna, men har svårt att finna detta vare sig intellektuellt eller värderingsmässigt så värst mycket mera högtstående. För det fjärde, slutligen, några ord om de handelspolitiska, ekonomiska och industriella utmaningar som vi under de kommande åren ställs inför från de s.k. nya industriländerna, en grupp som successivt blir och bör bli allt bredare. Från många håll har det uttalats farhågor för våra möjligheter att i framtiden klara konkurrensen från en rad nya industriländer, främst i Ostasien och i Latinamerika, och icke sällan reses det även i vårt land krav på olika mer eller mindre protektionistiska åtgärder för att — skenbart — göra det lättare för vårt näringsliv att klara denna utmaning. Det vore farligt, tror jag, att undervärdera kraften i den industriella utmaning mot hela Västeuropa som nu successivt kommer från dessa länder. Icke minst i Ostasien pågår en industrialiseringsprocess som är långt snabbare än någonting vi hitintills har upplevt och som kommer att ställa mycket stora krav på svensk industris förmåga till effektiv och teknologiskt innovativ produktion i framtiden. USA:s enorma industriella expansion under början av detta sekel gjorde att Västeuropa fick krypa ner på platsen som världens andra industriområde. I dag gäller det hur länge det skall vara möjligt att försvara den positionen. Denna konkurrens går aldrig att reglera bort genom en industripolitik med dolda protektionistiska drag, genom en selektiv ekonomisk politik som uppskjuter den i längden alldeles nödvändiga ekonomiska anpassningen. Den kan bara mötas med en effektivare produktion, med en stark ökning av produktiviteten, med en ekonomisk politik som förmår att hålla nere vårt totala kostnadsläge och med vinstnivåer i näringslivet som gör det möjligt och lönsamt att investera i nya och moderna anläggningar och produktionsprocesser. Under de kommande decennierna kommer det därför att ställas mycket stora krav på vår förmåga att successivt anpassa vår ekonomi och vår industriella struktur till dessa nya villkor och utmaningar.

Herr talman! Jag fäste mig i Carl Bildts anförande vid det faktum att han kallade beslutet att ej gå in som medlem i EG något av en mental baksmälla. Ett sådant uttalande visar enligt min mening ett förakt för vad vår alliansfria politik står för och vilka krav man måste ställa på en sådan politik. Det skulle vara intressant att få det litet närmare förklarat av Carl Bildt hur han anser att ett EG-medlemskap går att förena med vår neutralitetspolitik i dag och — som man talar om i den moderata partimotionen — i en framtid. Hur skulle EG kunna se ut i ett sådant läge? Kan man bara tänka bort överstatligheten hos EG och det utrikespolitiska samarbetet? Blir det i en sådan situation över huvud taget kvar någonting av EG att gå in i? Den analysen har vi inte märkt mycket av vare sig i den moderata partimotionen eller i Carl Bildts anförande här i dag. En annan sak är Carl Bildts något partipolitiska analys av den nya franska regeringens handelspolitiska agerande. Här rör det sig om problem som både Sverige och andra länder sedan lång tid har mött i förhållande till Frankrike, och det är alltså inget speciellt nytt med en socialdemokratisk fransk regering. Jag tycker man bör markera det mycket bestämt. Här är inte platsen för en partipolitisk analys av ett annat lands regering, utan här gäller det generella problem som sedan lång tid tillbaka har funnits i de handelspolitiska relationerna med Frankrike. De förbindelserna befrämjas på intet sätt genom att man ensidigt försöker pådyvla en ny fransk regering det här agerandet.

Herr talman! När jag talade om att det ibland förekommer debattörer som kännetecknas av en mental baksmälla i EG-debatten syftade jag på de personer som hela tiden diskuterar EG-politiken i termer av allt det vi inte skall göra men som verkar helt oförmögna att föra en diskussion i termer av vad det faktiskt är vi skall och måste göra i framtiden för att värna våra relationer till gemenskapen. Att i ständig repris föra denna 1960-talsdebatt om neutraliteten, om medlemskapet, om associeringen osv. tror jag inte för framåt. Jag skulle kunna stå här och bolla citat med Lennart Pettersson om olika dokument från olika socialdemokratiska regeringar under 1960-talet och början av 1970-talet, men låt oss glömma detta. Jag tror att den förutsättning som vi skall bygga på är det frihandelsavtal som vi har. Bra eller dåligt, fullständigt eller ofullständigt, är det ändå den bas som vi skall bygga på. Den utvecklingsklausul som ingår i detta avtal är densamma som också den dåvarande socialdemokratiska regeringen fäste så stor vikt vid när avtalet undertecknades 1971. Jag skulle uppskatta mycket, om Lennart Pettersson och andra ville börja bidra till debatten om vad vi skall göra i stället för att fortsätta den fruktlösa debatten om det som vi inte skall göra. Sedan kortfattat några ord om den franska åtgärderna. Det var inte mitt syfte att föra en i första hand partipolitisk debatt på denna punkt. Det har alltid funnits starkare tendenser i denna riktning i Frankrike än i många andra länder; det tror jag att man kan lägga fast. Men det är också alldeles ovedersägligt att det program för att återerövra den inhemska marknaden — som det heter — som nu har framlagts, i kombination med de effekter som förstatligandet av så gott som hela kreditväsendet medför, gör att riskerna för detta blir väsentligt mycket större än vad de har varit tidigare. Jag tror det är vår skyldighet att påpeka detta, alldeles oavsett vilken färg regeringen i Paris i dag råkar ha — det är vår skyldighet att kritisera den regeringen för dess program på samma sätt som andra regeringar skall kritiseras för andra program. Låt mig slutligen bara som en parentes säga att jag inte tror att den franska regeringen skulle bli särskilt glad om den kallades för socialdemokratisk. Den kallar sig faktiskt socialistisk.
Herr talman! Carl Bildt säger nu att de förutsättningar som vi fortsättningsvis skall bygga på när det gäller våra relationer till EG är det frihandelsavtal som har slutits mellan Sverige och Gemenskapen. Det var ju en intressant markering. Det innebär med andra ord att så fort Carl Bildt möter mothugg när vi tar upp diskussionen i den fråga som moderaterna själva har aktualiserat i sin partimotion, nämligen frågan om ett eventuellt medlemskap i EG, retirerar han. Får man därmed dra den slutsatsen att moderaterna inte längre står fast vid de formuleringar som finns i den moderata partimotionen om ett medlemskap i EG och att det bara var luft, som man inte skulle fästa något egentligt avseende vid? Om så inte är fallet, vill jag än en gång efterlysa vilka möjligheter som enligt moderaterna finns för att förena ett EG-medlemskap för Sveriges del med verksamheten inom de överstatliga organen och det utrikespolitiska samarbete som de facto sedan länge existerar inom EG.
Herr talman! Jag kan trösta Lennart Pettersson med att moderaterna alltid står fast. Jag rekommenderar en genomläsning av de partimotioner i denna fråga som har väckts under de senaste tio åren. Det blir kanske litet mycket, men Lennart Pettersson kommer där att finna en så gott som identisk formulering år efter år, som går ut på att vi har ett frihandelsavtal med utvecklingsklausul. Den alldeles avgörande uppgiften är nu att göra det bästa möjliga av den situationen, och det går att successivt göra den allt bättre. I ett längre perspektiv får inga möjligheter uteslutas när det gäller detta, och inga får ställas i utsikt. Några förändringar i frihandelsavtalet är i dagsläget inte heller aktuella. Vill Lennart Pettersson föra långa diskussioner om neutralitetspolitikens innehåll, kan vi förvisso göra det, men i en diskussion om dagens och 1980-talets handelspolitiska utmaningar tror jag faktiskt inte att detta hör hemma. En sådan debatt är ett gott exempel på just den mentala baksmälla från 1960-tals debatten som man alltför ofta finner i denna fråga.

Herr talman! Alla är vi medvetna om den tvingande nödvändigheten att förbättra balansen i Sveriges ekonomi. Vi har under lång tid konsumerat mera än vi producerat. Vi har en mycket hög arbetslöshet, även om den är bland de lägsta i Europa. Jag vill redovisa — vad jag tror — två viktiga vägar till bättre balans i ekonomin, ökad sysselsättning och minskat underskott i bytesbalansen. Traditionellt ökar man sysselsättningen genom ökad konsumtion. Detta skulle ytterligare öka obalansen mellan produktion och konsumtion, driva på inflationen och minska vår konkurrenskraft gentemot utlandet. Vi måste i stället satsa på framtidsinvesteringar som ger både minskad konsumtion och ökad sysselsättning. Vi måste göra stora framtidssatsningar på resurshushållning. Herr talman! Jag skall med ett par exempel belysa vad jag menar. Ofta har bostadsbyggandet framställts som en motor i samhällsekonomin. Om vi gör en enkel analys av t.ex. det socialdemokratiska förslaget att vi skall bygga ytterligare 10 000 lägenheter, kan vi konstatera följande: En investering på 3,54 miljarder. Sannolikt ca 18 000 nya årsarbeten. En ökning av BNP med 3,54 miljarder. Så långt ser det bra ut. Nästa budgetår innebär förslaget ca 400 miljoner i räntesubventioner, som belastar statsbudgeten. Hyrorna inkl. bränsle uppgår till ca 200 miljoner, som skall delas mellan hyresgästerna, staten och kommunerna. Vi har ökat sysselsättningen, men i hög grad även konsumtionen och, om än marginellt, importen. Budgetunderskottet ökar med över 400 miljoner, och detta är inflationsdrivande. Förslaget innebär en uppenbar ytterligare påfrestning på vår ekonomi. Om vi i stället satsar motsvarande belopp på energihushållning och oljeersättning får vi följande effekter — för att göra exemplet mera precist, lånar jag siffror från förslaget till värmeplan för Göteborg: Målsättningen är att man skall sänka oljeförbrukningen från 608 000 m? olja 1979 till 130 000 m? år 1990. Endast 55 000 m? ersätts med kol. Resten, över 400 000 m? olja, ersätts med ungefär lika delar energihushållning och tillvaratagen spillvärme samt ca 10 96 elström. De kommunala investeringarna beräknas till ca 1,3 miljarder. Till detta skall läggas alla investeringar i fastigheter. Det innebär en trolig totalinvestering på 34 miljarder, ungefär detsamma som för 10 000 nya lägenheter. Värdet av den minskade bränsleimporten är i dagens priser ca 700 miljoner. Sysselsättningseffekten är minst lika god som i bostadsbyggandet, men en satsning på energihushållning ger något mer industrioch anläggningsarbete. Konsumtionen minskar genom den drastiskt minskade bränsleförbrukningen. Bytesbalansen förbättras i motsvarande grad. Statsbudgeten belastas endast marginellt. Detta är ett slående exempel på hur framtidssatsningar på resurshushållning kan ge både minskad konsumtion och ökad sysselsättning. Den minskade konsumtionen innebär inte lägre välfärd utan högre, genom den förbättring av miljön som åstadkoms då 400000 m? olja inte förbränns. Nu kan självfallet inte Göteborgs värmeplan genomföras på ett år, men det finns många likartade projekt ute i landets kommuner. Ställs bara kapital till förfogande — någon räntesubvention behövs knappast — är det inte svårare att få kommunerna att på ett år investera 4 miljarder i energihushållning och oljeersättning än att få dem att ta risken att stå med ytterligare 10 000 tomma lägenheter. Herr talman! Någon kanske nu tycker att detta resonemang mera hör hemmaii en energidebatt, men verkligheten är sådan att oljeersättning är vår bästa och säkraste ”exportmarknad på hemmaplan”. Varje sparad oljekrona är en kronas bättre bytesbalans. Vi stör inte frihandeln genom mindre oljeimport. Vi drar inte på oss dyrbara exportsubventioner. Därför är detta en handelspolitiskt mycket viktig fråga. Resonemanget om minskad konsumtion, som ger ökad sysselsättning, kan tillämpas på de flesta områden, inte minst inom den offentliga verksamheten och i samband med olika former av återvinning. Jag skall dock inte ta kammarens tid i anspråk med flera exempel, utan övergå till att kort redovisa förslag nr 2, nämligen kraftigt ökad tjänsteexport. Förutsättningarna för en ökad tjänsteexport är gynnsamma. Efterfrågan på konsulttjänster växer på den internationella marknaden. Framför allt gäller efterfrågeökningen de oljeproducerande länderna och u-länderna. Sverige ligger långt framme inom ett flertal efterfrågade serviceområden och har i flera avseenden varit föregångare vid utvecklingen av nya servicesystem och serviceidéer. Det finns därför i landet unika kunskaper och en lång rad internationellt konkurrenskraftiga serviceföretag. Sveriges exportmål kan nås med hjälp av tjänstesektorns ökande bidrag. Internationellt sett ligger Sverige i botten när det gäller tjänsteexport. Vår export av tjänster 1977 var endast 17 26 av varuexporten, eller 15,2 miljarder, vilket kan jämföras med 35 76 samma år för genomsnittet för länderna inom OECD. Om Sveriges tjänsteexport kunde bli lika stor som genomsnittet för OECD-länderna skulle vårt underskott i bytesbalansen täckas. Med tanke på det tekniska kunnande som finns i Sverige bör exporten av tjänster ligga åtminstone på samma nivå som genomsnittet inom OECD. Om Sveriges tjänsteexport låg på denna nivå, skulle den hamna på 35 miljarder, dvs. den skulle då öka med ca 20 miljarder. Detta skulle räcka till att vända underskottet i vår bytesbalans till ett betydande överskott. Tjänsteexport är också vägröjare för varuexport. Export av tjänster har därför en betydande vägröjareffekt för efterföljande varuexport och entreprenadverksamhet. Det är naturligt att konsulter och andra tjänsteexportörer utifrån sin tekniska och sociala referensram föreslår varor och teknik från det egna landet. Genom tips och informella kontakter kan hemmaindustrin ges försprång gentemot konkurrenter i marknadsföring och kundbearbetning. Personkontakter, goodwill och marknadskännedom, som förvärvats av konsultföretag, ökar i hög grad möjligheterna för varuexport. Detta bekräftar intervjuundersökningar med svenska konsultföretag verksamma i Mellersta Östern och Nordafrika, som medverkat till att öppna dessa marknader för svenska industriprodukter. Herr talman! Jag har velat fästa uppmärksamheten på tjänsteexporten av flera skäl. När svensk ekonomi och export förs på tal framhävs nästan alltid industrins betydelse men sällan servicesektorns. Av tradition anses det viktigare att producera varor än tjänster i vårt land. Ändå står industrin för en mindre volym än vad tjänsterna gör i dag. Privata och offentliga tjänster svarar för mer än hälften av landets sysselsättning och produktion, och deras betydelse för vårt näringsliv ökar alltjämt. Industrioch tjänstesamhället kompletterar varandra. Det har under senare år med rätta hävdats att industrisektorn åter måste öka, i första hand för att öka exporten och förbättra bytesbalansen. Denna nödvändiga omställning kan begränsas, om vi aktivt kan öka tjänsteexporten. Mycket talar för att vi på detta sätt bättre utnyttjar våra resurser och snabbare får en positiv bytesbalans. Självfallet måste tjänsteexporten också gälla statliga och kommunala verksamheter. Annars nödvändiga neddragningar kan då kompenseras med exportinkomster. Herr talman! Frankrike är det land i Västeuropa där marknaden för energihushållning och oljeersättning har expanderat mest. Man har ett program omfattande hela 450 miljarder på tio år eller 35-50 miljarder per år. Det är ca 40 miljoner ton olja som skall sparas och ersättas. Det borde här finnas plats för svenskt kunnande och svenska varor. Herr talman! Det är min fasta övertygelse att ”framtidssatsningar på resurshushållning och ökad tjänsteexport” är två riktiga och viktiga vägar för att öka sysselsättningen, minska konsumtionen och förbättra bytesbalansen.

Herr talman! Under många århundraden hölls människorna i tron att jorden var platt. Det var en officiell sanning, uppburen av påvar och kardinaler. Åsikten att jorden var rund ansågs ogudaktig och föranledde vederbörliga repressalier. På samma sätt upprätthålls i dag föreställningen, att handeln är fri. Får varor och kapital flöda fritt, skapar de komparativa kostnadernas teori en lämplig internationell arbetsfördelning. Välståndet stiger, friheten triumferar. Så låter budskapet i dag från multinationella påvar och nobelprisbelönade folkpartikardinaler. Och så upprepas det från det lilla annexpastorat som det svenska handelsdepartementet utgör i den stora, USA-kontrollerade moderkyrkan. Men verkligheten är en annan än frihandelsdoktrinen. Det kan inte råda frihet mellan en fattig och en rik, mellan en stark och en svag, mellan en liten och en stor. Var är Chiles frihet i förhållande till det multinationella kapitalet? Var är kakaobondens frihet gentemot Londonbörsens matadorer? Var är Mauretaniens frihet gentemot Frankrike eller Namibias gentemot Sydafrika? Det som kallas frihandel är motsatsen till fri handel. Här i Sverige skall därför vanligt folk vara på vakt mot frihandelsdoktrinen. Den är frihetens fiende. Hela tiden måste man nämligen fråga: Vems frihet gäller egentligen frihandeln?

Huvudparten av varje marknad kontrollerades av mellan tre och sex jätteföretag. Med en sådan struktur finns ingen fri handel, inget marknadsmässigt förhållande mellan tillgång och efterfrågan, ingen normal prisbildning. Vem behöver då den s.k. frihandeln? Det gör de multinationella jättekonglomeraten. De vill inte ha fri handel, de vill ha sin frihandel. Varför vill de det? Den kapitalistiska världen har underskott på grundläggande råvaror. Dess jättebolag och regeringar vill därför kontrollera tredje världens viktiga reserver. De vill exploatera dem på sina egna villkor. Frihandelsdoktrinen används därför som murbräcka mot nationell frihet och mot nationella befrielserörelser. Därför stöder t.ex. USA i hemlighet Sydafrikas Namibiapolitik. Det råder kris i världskapitalismen. Ackumulationen och tillväxten av kapital kan inte fortgå som förut. De multinationella jättarna försöker då hitta en lösning. De måste bli av med sitt överskottskapital, om det inte skall tappa ii värde. De söker denna lösning på den internationella marknaden. De säger: Vi måste exportera mer. Så säger de i alla länder samtidigt. De använder dessa slagord för att tränga tillbaka folkflertalets ställning i sina egna länder. Minska offentliga sektorn, försämra livsvillkoren för männi skorna, för över resurser till exportindustrin — så lyder budskapet. Krossa fackföreningarna, heter det dessutom i många länder. Minska lönekraven, heter det i Sverige. Tvinga världsmarknaden att ta emot det här överskottet som har skapats i krisen. Påtvinga de små nationerna och tredje världen, påtvinga arbetarna i alla länder att underkasta sig multikapitalets krav! Uppge självständigheten, böj er under en alltmer ensidig och till de multinationella anpassad ekonomi! Så lyder budskapet. Det budskapet kallas frihandel. Men det har med tvång och underkastelse, icke med frihet att göra. Vi vet nämligen av erfarenhet hur det går för dem som inte vill acceptera underkastelse under frihandeln i denna form. De från USA understödda kuppmakarna i Indonesien slog ihjäl 700 000 människor och säkrade därmed Indonesien för frihandel. Allende blev mördad. I tiotusenden dödas eller drivs hans anhängare på flykt. Det finns miljoner av argentinare, uruguayaner och brasilianare i exil. Varför? Därför att frihandelsmatadorerna störtade de lagliga regeringarna och byggde upp terrorsystem — system med vilka finansvärlden aldrig försummar att uttala sin belåtenhet. I tiotalet afrikanska länder organiserade amerikanska underrättelseorgan kupper för att få bort nationellt sinnade regimer, som bl.a. slogs för en mer oberoende nationell råvarupolitik. På Östtimor ställde indonesier och amerikaner till inbördeskrig för att få bort den nationella rörelsen. På Filippinerna har man Marcos, som upprätthåller frihandeln med armé och polis. 140 000 filippinare är i landsflykt. Multijättarna och deras regeringar skyr inga medel. De skyr inga folkmord och ingen terror bara de kan garantera den typ av ordning, där exportekonomin och nationernas underkastelse under denna får breda ut sig. Det är detta som man kallat marginalisering. Man inriktar länders ekonomier efter den klassiska bananrepublikens mönster. De skall ha en exportsektor, och de skall vara en marknad för de avancerade, rika ländernas industri, medan däremot deras nationella intressen, folkmassornas levnadsförhållanden, skall trängas ut och pressas ned. De skall finnas i marginalen. Det är innebörden av marginaliseringen. Frihandelsdoktrinens anhängare är ju heller inte särskilt konsekventa. De förbehåller sig, som t.ex. USA, hela tiden rätten att själva skydda sig och sina nationella intressen. Det är bara de små länderna, det är bara de svaga som de vill exploatera och som skall öppna sig och välsignas med den totala frihandeln. Denna doktrin har naturligtvis sina förespråkare också i Sverige. Det är ingen slump att utrikesminister Ullsten tillsammans med president Carter på sin tid uttalade förhoppningen att schahregimen i Iran skulle, som det hette, komma till rätta med svårigheterna. Det är ingen slump att Sverige exporterar flygplan för gerillabekämpningen åt Indonesien. Det är ingen slump när regeringen beskyller det lilla demokratiska Nicaragua för att vara aggressor i El Salvador. Det är ju precis vad president Reagan säger. Och handelsminister Molins tjänstvillighet nådde nästan masochistiska dimensioner när han häromveckan uttalade att Sverige borde devalvera. Verkan blev inte så stor. Om handelsministern i något annat land sagt så, skulle genast valutaspekulation ha utbrutit. Dess bättre brydde sig här ingen om att ta detta vansinniga utspel på allvar. De borgerliga lider av exportfanatism. Och tyvärr har den smittat av sig på en del fackföreningskretsar och en del socialdemokratiska politiker. Den här exportfanatismen har politiska syften. Den skall få svenska folket att böja sig för storfinansens krav. Fackföreningsrörelsen skall fås att acceptera sänkta reallöner, vilket den också gör, därför att den tyvärr också har sina exportfanatiker. Folk skall fås att acceptera försämrade levnadsförhållanden, sämre offentlig service. Vi skall fås att skämmas för den offentliga sektorn, och vi skall göras mjuka inför en frihandelsdoktrin som kräver att textilfabrikerna läggs ner, Bergslagen och Norrbotten föröds, varven raderas ut, ekonomin internationaliseras på exportörernas och multikapitalets villkor. Vi skall skrämmas med ett bytesbalansunderskott, som inte är särskilt uppseendeväckande stort och som f. ö. till nästan hälften består av import av textilvaror. Det är, herr talman, dags för arbetarrörelsen i Sverige att säga ifrån om detta och att sluta upp med att låta sig luras av multikapitalets och de borgerligas myter. Det är inte i det svenska folkets intresse att dras in i en intensifierad utplundring av tredje världen. Det är inte i dess intresse att spela med i ett frihandelssystem som tvingar på små nationer ett beroende. Det är inte i dess intresse att svenska statsoch samhällsorgan får sina möjligheter inskränkta till förmån för EG-organen. Det är inte i den svenska arbetarrörelsens och det svenska folkflertalets intresse att exportberoendet ökas — tvärtom. Ökat exportberoende skapar ökad ensidighet, ökad känslighet för konjunkturer och strukturella bakslag. I stället måste hemmamarknaden öka. Det sker genom att man försvarar och upprätthåller en god social standard för det stora flertalet, genom satsningar på den offentliga sektorn, på förbättring av kollektiva kommunikationer, på utbyggnad av den inrikes sjöfarten och på en mer bred och mångsidig industri. Det är nämligen inte så att en industriell ekonomi vinner på ökad specialisering. Det har egentligen aldrig varit så. Det är en 1800-talsmyt, som i dag plockas fram av multikapitalet, för att det skall få ökade möjligheter att flytta om kapital, resurser och människor mellan länder. Ett industriland som Sverige vinner på att behålla och öka sin mångsidighet. Det minskar sårbarheten. Det gör att tekniska nyheter kan spridas och utnyttjas effektivare mellan olika branscher. Det gör att olika grenar av ekonomin bättre kan stödja varandra. Det gör att det inte lika lätt uppstår svåra regionala strukturkriser, som i Norrbotten och Bergslagen. Bort med åtstramningspolitiken, öka hemmamarknaden — det bör i stället vara linjen. På det sättet kan den kapacitet i svensk industri som nu är outnyttjad tas i anspråk. Det sänker kostnaderna per styck. Det är hemmamarknadens dåliga utveckling som i verkligheten vållar kostnadspro blemen. Bort, därför, med detta prat om minskade marknadsandelar för svensk export! Det är ju inget onaturligt att ett äldre industriland något minskar sina andelar av världsexporten. Och f. ö. har regeringen genom medvetna felkalkyler gjort den s.k. förlusten av marknadsandelar statistiskt mycket större än vad den i verkligheten har varit. Låt oss i stället diskutera vad en verklig fri handel innebär för svensk handelspolitik. I motsats till multikapitalets frihandel, som är en ofrihetens och imperialismens handel, kan verklig fri handel bara ske under ömsesidig respekt för nationers och folks intressen. Multikapitalets frihandelssystem är kombinerat med rustningar, maktpolitik och krig. Den verkligt fria handeln syftar till fred, till utjämning av klyftor, till att stärka nationella ekonomier och folkens självbestämmande. Vi skall därför inte låta lura oss av kraven från storfinansen på ytterligare internationalisering av den svenska ekonomin. Detta skulle skada folkliga och nationella intressen, inte bara i Sverige utan också i alla andra länder. Tvärtom måste man acceptera och respektera att länder vill skydda delar av sin ekonomi från nedrivande och förödande kriser. Man måste acceptera och respektera att de lågt industrialiserade länderna skyddar sin växande industri — det är ju deras enda chans att lyfta sig ur fattigdomen. Man måste sluta upp med den form av svensk handelsoch utrikespolitik som bara speglar multikapitalets filosofi. Tvärtom är det hög tid att säga ifrån att Sverige inte längre accepterar att USA dikterar villkoren för exporten, hotar oss om vi vill handla med planekonomier och kräver tystnad och passivitet av oss inför neutrala länder i tredje världen, när dessa gör försök att närma sig OSS. Slutligen är det viktigt att det stimuleras till en ordentlig diskussion inom arbetarrörelsen om allt detta. Det gäller båda arbetarpartierna och i synnerhet den fackliga rörelsen. Det föreligger nämligen en fara ifall fackliga ledningar låter sy upp sig på multikapitalets och storfinansens filosofi. Man får inte se denna fråga för skråmässigt — man måste se den ur hela arbetarklassens synvinkel. Det är farligt när — som skedde vid ett tillfälle på den socialdemokratiska partikongressen — en motsättning yppar sig mellan den offentliga sektorns folk och t.ex. representanter för Metall, bara därför att en del av de senare gör sig till talesmän för exportindustriintressen på ett alltför oreflekterat och förenklat sätt. Vi har ett bittert men lärorikt exempel i textilindustrin. Där ser vi följden av multikapitalets frihandel. Det är motsatsen till verklig, fri handel. Verklig fri handel består inte av utsugning i världens frizoner kombinerat med utslagning av svenska textilarbetare. Verklig fri handel kan bara förenas med en rimlig rätt att slå vakt om en någorlunda balanserad och mångsidig industriell bas och industriell utveckling för alla nationer. Multikapitalet eftersträvar raka motsatsen — frihet att överföra kapital, rätt att skapa frizoner, rätt att driva fram specialisering och beroende, rätt att påkalla marinkårens ingripande, när en nationell regering vägrar att underkasta sig. Herr talman! På detta område, som på många andra, behöver svensk arbetarrörelse återvinna en självständig syn, grundad på sina egna sociala värderingar. Dessa värderingar förblir alltid motsatta multikapitalets. Den motsättningen är obönhörlig. Den upphävs först när de arbetande själva har makten över kapitalet och hela arbetsresultatet.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det i Sveriges riksdag finns en bred enighet kring den svenska frihandelspolitiken och denna politiks värde för välstånd och sysselsättning i vårt land. Även i Jörn Svenssons inlägg tyckte jag mig mot slutet kunna spåra en viss förståelse för att frihandeln är gynnsam för ett litet och handelsberoende land som Sverige. Jag tycker att den här enigheten också borde inkludera vår syn på EG. Det är uppenbart att det frihandelsavtal som Sverige träffade för ca tio år sedan har varit gynnsamt. Det har bidragit till den svenska exportindustrins möjligheter att mycket kraftigt öka omsättningen inom EG. Självfallet är regeringens uppfattning när det gäller medlemskap i EG oförändrad, nämligen att det inte finns några skäl för Sverige att eftersträva ett medlemskap i EG. Jag sade i en debatt häromdagen att såvitt jag förstår saknar frågan om svenskt medlemskap i EG all aktualitet. Jag tycker att Carl Bildt när det gäller moderata samlingspartiets inställning skulle ha kunnat vara mera glasklar. Frågan om förenligheten av den svenska neutralitetspolitiken med ett svenskt medlemskap i EG är inte, Carl Bildt, någon sorts inaktuell kvarleva från 1960-talets debatt. Den är en grundläggande förutsättning för ett ställningstagande till våra relationer till EG. En helt annan sak är att vi bör utnyttja de många former för samverkan och kontakt som står till buds även utanför det frihandelsavtal som finns, och så sker också. Vi har även utanför frihandelsavtalet kunnat bygga ut våra kontakter med EG, och vi har numera årligen ett s.k. högnivåmöte mellan Sverige och EG-kommissionen. Jag tror också att Sveriges möjligheter i nuläget till påverkan och till att föra fram våra synpunkter till EG är tillfredsställande. I och för sig delar jag Carl Bildts uppfattning att det som inger mest oro i den internationella handelspolitiken i dag är de bilaterala eller trilaterala arrangemang som vi har sett ett antal exempel på, inkl. det möte mellan USA, EG, Japan och Canada som ägde rum i Florida i januari i år. Det är klart att om den typen av möten utvecklas till någon sorts toppmöten på handelns område, där Sverige inte kan vara representerat, är detta en för oss oroväckande utveckling. Jag vill gärna tala om för kammarens ledamöter att jag, när jag har träffat företrädare för EG, Förenta staterna och Canada, har framhållit att vi från svensk sida vill prioritera det arbete som sker i de internationella organisationerna på handelns område, i första hand GATT och OECD, och att vi känner en oro för särskilda arrangemang mellan några av handelns stormakter. Vi har också framhållit för EG och fått en positiv respons, att om den här typen av toppmöten blir institutionaliserad, är det viktigt att Sverige får möjlighet att framföra information via EG före mötena och att få information via EG efteråt. Men jag tycker ändå, herr talman, att det är viktigt att slå fast att för regeringens del är slutsatsen när det gäller svenskt medlemskap i EG självfallet densamma som när ställningstagandet togs för tio år sedan. Får jag i korthet beröra Frankrike, eftersom Carl Bildt tog upp den saken. Vi delar självfallet oron för att Frankrike vidtar protektionistiska åtgärder som skulle begränsa våra möjligheter till export. Jag kan lova att vi följer utvecklingen noggrant på det här området. Sedan vill jag, herr talman, säga några ord om utlandsinvesteringarna. Socialdemokraterna har ju härvidlag en negativ attityd, som går igen när det gäller både svenska företagsinvesteringar i utlandet och utländska företagsinvesteringar i Sverige. Låt mig först säga att det finns en serie skäl till att svenska företag väljer att investera i utlandet. Man behöver en närhet till marknaden rent geografiskt. Man behöver komma innanför tullmurarna i de länder som har tullmurar. I många länder krävs en inhemsk produktion, ofta i form avs.k. joint ventures, för att man skall få sälja en viss produkt. Lennart Pettersson talade om mitt besök i Mexico i januari. Mexico är ju exempel på ett land där förutsättningarna för svensk export är de som här har angivits. I sammanhanget bör det kanske också nämnas att vårt ansvar för de fattiga länderna kräver att vi medverkar i en överföring av teknologi till dem. Jag tror alltså att svenska investeringar i utlandet i de nämnda fallen främjar sysselsättningen i Sverige. Det är en felsyn att tro att det finns en motsättning mellan en ökning av sysselsättningen i Sverige och en ökning av svenska företags etableringar utomlands i form av dotterbolag. Det är inte fråga om ett antingen-eller utan om ett både-och. När svenska företag expanderar över landets gränser är detta möjligt i viss utsträckning genom export direkt, men det måste ibland ske genom kommersiella stödpunkter på exportmarknaden. Tyvärr blir det då också ibland fråga om att komma innanför en tullmur eller etablera sig på grund av att landet i fråga ställer krav på produktion för att det utländska företaget över huvud taget skall få sälja någonting. I den meningen tror jag alltså att svenska företags utlandsinvesteringar ofta är positiva. De får en direkt multiplikativ effekt på sysselsättningen här hemma.

Vid tullbehandlingen görs t.ex. ingen skillnad mellan varor som skickas mellan företag inom en koncern och andra varor. Jag tror alltså inte att man skall se det så, att handelssystemet i och för sig påverkas av de multinationella företagen. Däremot kan det naturligtvis inträffa att ett multinationellt företag får en stark position på ett visst lands marknad. Sådana företeelser får dock hanteras med hjälp av skärpt konkurrenslagstiftning, och det gör vi nu från regeringens sida. Vidare några ord om öststatshandeln. Jag sade i mitt inledningsanförande att öststatshandeln potentiellt borde vara betydelsefull för Sverige, men att vi i nuläget måste konstatera att utsikterna att öka den inte är särskilt gynnsamma. Tillväxttakten i de länder det gäller har gått ner. Många av dem har en negativ extern balans och en ökande skuldbörda. Vi känner till att betalningsproblemen har blivit akuta i en del av dessa länder. Jag tror att ekonomiska reformer för att återställa betalningsförmågan och därmed medge en fortsatt kreditgivning från västländerna är en förutsättning för en i sig önskvärd expansion av öststatshandeln. Däremot är vi från svensk sida, som kammarens ledamöter mycket väl känner till, inte beredda att delta i andra ekonomiska sanktioner än sådana som har beslutats av FN:s säkerhetsråd. Herr talman! Ytterligare två korta kommentarer. Den ena gäller de subventionerade exportkrediterna. På den punkten sade jag i regeringens deklaration att vi eftersträvar att komma ifrån den typen av subventionselement men att vi, så länge vi inte kan nå en fullständig internationell överenskommelse, också från svensk sida måste ge de egna exportföretagen i stort sett samma möjligheter som andra sådana företag att arbeta ute på världsmarknaden. Systemet med s.k. hemmamatchning hör ju in i den bilden. Herr talman! Den andra och sista kommentaren gäller Jörn Svensson. Även om man numera kanske inte bryr sig om allt som Jörn Svensson säger, borde jag väl ändå mot bakgrund av ett yttrande som han fällde, eftersom han framförde det direkt från kammarens talarstol, framhålla att jag självfallet inte sagt att Sverige skall devalvera.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det besked som handelsministern gav här beträffande medlemskap i EG, nämligen att frihandelsavtalet för regeringens del står fast och att det inom den inte är tal om något medlemskap. Då kan jag bara konstatera att det går en tydlig klyfta mellan mittenpartierna och moderaterna i denna fråga. Problemet är bara det att inom borgerligheten är moderaterna på stark frammarsch medan mittenpartierna i motsvarande mån går bakåt. Vi har från socialdemokratins sida dåliga erfarenheter av de anpassningar åt höger som mittenpartierna har gjort i vissa sammanhang. En annan fråga som handelsministern berörde var socialdemokratins syn på utlandsinvesteringarna. Han sade att socialdemokratin har en negativ attityd på den punkten. Det är inte utan vidare riktigt, herr handelsminister. Vad vi är bekymrade över är den väldiga uppgången av de svenska storföretagens utlandsinvesteringar i ett läge där sysselsättningen går bakåt i Sverige. Vi är mycket väl medvetna om att vårt land måste ha utlandsinvesteringar och att de många gånger stöder den svenska hemmaproduktionen. Men det är inte alltid så att varje utlandsinvestering ställer den svenska sysselsättningen, utan vissa investeringar skulle sannolikt mycket väl kunna läggas inom det egna landets gränser. När utlandsinvesteringarna går upp i den väldiga omfattning som nu har skett är det den svenska regeringens plikt att reagera, att ta upp dessa frågor med de svenska storföretagen. Annars har den inte gjort vad den bör göra för att värna sysselsättningen inom landets gränser. Utlandsinvesteringarna uppgår till minst 85 20 av industriinvesteringarna i vårt land. I början av 1970-talet, under den socialdemokratiska regeringens tid, var motsvarande andel under 30 96. Detta belyser den problematik som finns och kravet från vår sida att ni verkligen agerar. Jag vill vidare bara notera att jag har ställt två konkreta frågor till handelsministern. Den ena gällde handelsministerns principiella inställning till kreditstöd till export av kärnkraftverk, som ju har diskuterats. Hur ser handelsministern och regeringen principiellt på det? Den andra frågan gällde hemmamatchningen. Där har jag inte fått något direkt svar. Regeringen föreslog i budgetpropositionen att hemmamatchningen skall försvinna. Jag efterlyste motiven till det förslaget.

Herr talman! Jag måste säga att handelsministern är en perceptionens mästare när han förmår att i Jörn Svenssons tal finna sådana drag att det går att inkludera honom i den consensus som råder här i riksdagen om frihandelspolitiken. Jag hade mycket svårt att finna några sådana drag i Jörn Svenssons tal, som var en enda lång ideologisk-dogmatisk tirad mot frihandelssystemet, där han sorgfälligt undvek att nämna ett ord om den ekonomiska situationen i de länder, till vilka Jörn Svensson är ideologiskt anknuten. Björn Molin har uppenbarligen en annan uppfattning om vad Jörn Svensson sade. Så till en del av sakfrågorna, i första hand frågan om våra EG relationer. Jag noterar att handelsministern säger att han med EG tagit upp frågan om möjligheterna att konsultera EG före eventuella trilaterala handelspolitiska överläggningar och att vi efter det att sådana överläggningar ägt rum skulle få informationer från EG. Detta tror jag är ett utomordentligt exempel på just den typ av åtgärd som måste till. Jag tror ärligt talat inte att vi kommer så långt med att hålla tal där vi moraliskt fördömer utvecklingen av trilateralismen. Det måste göras, men huvudvägen måste trots allt vara att söka kanaler för att få information och för att utöva inflytande i den värld som nu är konstruerad på det sätt som den faktiskt är. Då är den typen av närmare EG-relationer exakt den väg man bör gå fram på. Sedan ber jag att få upprepa att jag inte är beredd att säga att frihandelsavtalet från 1971 i alla sina detaljer för evärdlig tid skall reglera varje aspekt av våra relationer med den Europeiska gemenskapen. Det kommer jag alltså inte att säga. Handelsministern säger att han har samma ståndpunkt som regeringen. Jag vet inte riktigt vilken regering han menar. Antagligen menar han den ståndpunkt folkpartiet hade för tio år sedan — min blygsamhet förbjuder mig att upprepa den. Sedan bara några ord i all korthet om utlandsetableringen av företag. Jag tror att den utveckling vi har haft under de senaste åren — då svenska företag har gjort mera av marknadsföringsinvesteringar och mera av produktionsinvesteringar i utlandet och vi samtidigt haft ett ökat utländskt intresse för engagemang i svenskt näringsliv — är nödvändig för att säkerställa ett aktivare svenskt deltagande i det internationella handelsutbytet. Detta är i själva verket en integrerad deli den satsning på export som är absolut nödvändig för att klara av våra balansproblem.

Herr talman! Ett livligt varuutbyte mellan olika länder är till fördel för en nationell ekonomi, upp till en viss nivå — så långt har handelsministern fattat mig helt rätt. Vad som är farligt är när handeln kommer att domineras av ett fåtal mycket stora finansgrupper som kan verka reglerande och styrande på villkoren för varuutbytet, som kan diktera handelns villkor. Det är också farligt när handelsutbytet når en grad som sätter den nationella ekonomin i ett sådant beroende att den råkar ut för vad jag kallade marginalisering, dvs. att exportkapitalet suger åt sig resurser och använder dem för att trycka ned och tränga tillbaka folkflertalet och den nationellt anknutna delen av ekonomin. Det är det som sker i många länder nu, och det är det som har skett i nästan alla s.k. utvecklingsländer. Det är det klassiska mönstret för vad man litet vulgärt kallar bananrepubliker. Jag hoppas att jag med detta har undanröjt missförstånd som har skymtat här i debatten. Jag skulle vilja fråga handelsministern: Från klassisk liberal utgångspunkt —-jag accepterar det som utgångspunkt för diskussionen — är det väl ett ganska skrämmande perspektiv som har utvecklat sig inom den internationella handeln? Ni måste väl se farorna i och reagera mot ett fåtal finansgruppers enorma dominans över den internationella handeln, deras möjligheter att ställa villkor, kartellväsendets växande betydelse, det faktum att de multinationella finansgrupperna är så stora att de kan påtrycka den internationella handeln sina villkor och åstadkomma den här typen av marginalisering? Detta är en fara både för varje enskild nation och för frihandelssystemet i den klassiska ideala form som förekommer i den mer abstrakta delen av den liberala tankevärlden. Man kan inte heller acceptera vad Björn Molin säger om att de multinationella företagens framväxt inte har påverkat den internationella handeln. Jaså, påverkade inte ITT:s agerande situationen i Chile till förmån för multikapitalets typ av frihandel? Det är märkligt att man kan vara så blind för så påtagliga uttryck för maktpolitiken. Jag kunde nämna många exempel, och jag gjorde det redan i inledningen av mitt huvudanförande. Det är nya villkor för den internationella ekonomin som dessa multinationella koncerner skapar, och det måste man väl ändå, om man håller fast vid någon sorts variant av klassisk liberalism, ta ställning till.

Herr talman! Jag konstaterade i mitt förra inlägg att en stor majoritet av Sveriges riksdag är enig i sin uppfattning om Sveriges relationer till EG. Däri ingår att vi inte skall eftersträva medlemskap i EG. Det var bara det konstaterandet jag ville göra, och det var på den punkten som jag tyckte att Carl Bildts argumentation inte var helt glasklar. Det är också uppenbart att det frihandelsavtal som ingicks för ca tio år sedan har varit fördelaktigt. De farhågor som uttalades från den dåvarande högern, att den form av ekonomiska relationer mellan Sverige och EG som frihandelsavtalet utgjorde skulle vara ogynnsam för den svenska industrin, har inte slagit in. Sedan delar jag, som jag också sade, Carl Bildts uppfattning att det är viktigt att Sverige kan delta i de stora multilaterala överläggningar som i hög grad avgör villkoren för världshandeln. Men det leder inte mig till slutsatsen att vi skall eftersträva ett medlemskap i EG; det är viktigare att sådana överläggningar sker i redan etablerade organisationer, i första hand GATT och OECD, än i slutna överläggningar mellan handelns stormakter av det slag som vi såg ett exempel på i januari. Slutsatsen är alltså att jag som företrädare både för regeringen och för folkpartiet säger att vi precis som 1971 inte anser att Sverige bör eftersträva medlemskap i EG. Jag noterade med viss tillfredsställelse att Lennart Petterssons senaste inlägg var mera nyanserat när det gällde svenska företags utlandsinvesteringar. Han medgav att de ibland kan vara ett stöd för sysselsättningen i Sverige. Det är påtagligt att de företag som har expanderat mest i Sverige också har haft omfattande investeringar i utlandet. Och i ganska många fall går det att visa på ett samband mellan investeringar utomlands och en ökning av verksamheten i Sverige. Jag skall i detta sammanhang inte ta några exempel. Därutöver kan väl göras den allmänna kommentaren att avgörande för om vi kan få fram mera investeringar i Sverige — vilket jag tror att vi är ense om det önskvärda i — är naturligtvis att vi kan förbättra lönsamheten och skapa ett mera framtidsinriktat klimat i näringslivet. Herr talman! Några ord om tjänsteexporten, som Ivar Franzén tog upp och som jag inte hann beröra i mitt tidigare inlägg. Jag delar Ivar Franzéns uppfattning att vi behöver satsa mera på tjänsteexport. Jag tror även att det är viktigt att man vid internationella överläggningar på handelsområdet försöker liberalisera också handeln med tjänster. Det är svårt att få någon fullständig statistik när det gäller tjänstehandeln. Den har skapat ett problem för bytesbalansstatistiken tidigare, vilket vi känner till. En statistik, som dock är mycket osäker, säger att vi 1980 hade en svensk tjänsteexport på 20 miljarder kronor och att den 1979 uppgick till 18 miljarder kronor. Jag vill understryka osäkerheten i denna statistik. Viktigt är naturligtvis att vi inom ramen för exportfrämjandet försöker stödja de enskilda företag som kan erbjuda en tjänsteexport och att vi dessutom på den offentliga sektorn, framför allt då inom statsförvaltningen, utnyttjar möjligheterna till tjänsteexport. Så har också skett i ett stort antal fall. Ytterligare några ord om exportkreditsystemet. Låt mig på nytt understryka regeringens uppfattning att de svenska exportföretagen bör få samma möjligheter att konkurrera med hjälp av statligt exportkreditstöd och statliga exportkreditgarantier som deras konkurrenter i andra länder. Det gäller även kärnkraftsindustrin. Men Sverige som är ett litet land med begränsade resurser har naturligtvis inte — framför allt när det gäller större exportaffärer — möjligheter att erbjuda en lika generös statsstödd finansiering som en del andra större länder. Vi har från svensk sida all anledning att driva på arbetet med att åstadkomma internationella överenskommelser, som begränsar subventionselementet i exportkrediterna. Så har också skett. Vi kunde i höstas inom ramen för OECD träffa en överenskommelse om höjning av den s.k. consensusräntan, vilket innebar att gapet mellan marknadsräntan och den finansierade räntan i exportkrediterna minskade. Dessutom betyder detta naturligtvis att vi från svensk sida har anledning att se till att de resurser som vi satsar på exportkrediter utnyttjas så effektivt som möjligt. Det gäller även på garantisidan, där en EKN-garanti ofta är en förutsättning för en exportaffär. De bekymmer som en del länder har råkat ut för under senare år har inneburit att EKN:s risktagande och skadebetalningar har ökat. Det påverkar naturligtvis möjligheterna att ställa upp med exportkreditgarantier. Men det faktum att EKN drabbas av ett antal stora utbetalningar till länder som inte har kunnat klara sina betalningar får naturligtvis inte leda till panikartade åtstramningar av garantigivningen. Det vore inte orimligt om också EKN i likhet med andra garantiinstitut får känna av några års underskott. Men, herr talman, det centrala är att vi når en internationell överenskommelse, som begränsar subventionselementet. I avvaktan härpå måste vi från svensk sida satsa en del på subventionerade exportkrediter.

Herr talman! Jag har alltså fått svaret på en av de frågor jag ställde, fast det måhända satt ganska långt inne. Regeringen har enligt handelsministerns besked inga principiella invändningar mot exportkreditstöd för export av kärnkraftverk till exempelvis Mexico. Det kan ju då också i kammaren närvarande centerpartister notera för sin egen upplysning. Den andra frågan, som gällde hemmamatchningen, berörde inte handelsministern. Han talade i ganska allmänna ordalag om fortsatt exportkreditstöd. Jag efterlyste skälen till att handelsministern och regeringen slopade anslagen till hemmamatchningen för svenska företag, vilket handelsministern inte kan bestrida även har betydelse för oss framöver, eftersom kreditstödskonkurrens förekommer i hög grad på den svenska marknaden. Om nu handelsministern inte vill svara på den punkten, kan jag kanske för upplysnings skull nämna att näringsutskottet har korrigerat den saken. Utskottet är berett, inkl. de borgerliga ledamöterna, att gå ifrån regeringens uppfattning. Regeringen får alltså på den punkten ett nederlag i riksdagen, och det tror jag är ett välförtjänt nederlag. Slutligen ytterligare några ord om storföretagens utlandsinvesteringar. Björn Molin hävdar att jag i mitt senaste inlägg skulle föra ett mera nyanserat resonemang än tidigare. Ja, jag undrar vem som är mer eller mindre nyanserad i de här sammanhangen. Såvitt jag förstår har regeringen bara en linje, och den är klart doktrinär: Alla utlandsinvesteringar som svenska företag gör är bra också för sysselsättningen i vårt land. Det är väl en ensidig och doktrinär linje, som står i motsatsställning till den socialdemokratiska linjen. Vi säger att det kan vara fråga om både-och. Många utlandsinvesteringar, kanske de allra flesta, har positiv betydelse också för sysselsättningen i Sverige.

Vi har nämligen stora problem med arbetslösheten, vilket inte torde vara regeringen obekant.

Herr talman! Man kan ha litet olika synpunkter på hur de svenska relationerna till EG har utvecklats under de år som förflutit sedan frihandelsavtalet slöts, men jag skulle nog vilja säga att de farhågor som fanns när avtalet slöts i grova drag också har blivit infriade. Vi har nu, kanske senare än vad det fanns anledning att befara då, hamnat i ett läge där vi har fått just en trilateralisering av världshandeln eller i varje fall tendenser i den riktningen: det är de tre stora handelsmakterna — EG, USA och Japan — som i slutna samråd träffar överenskommelser. Det är alldeles uppenbart en nackdel för Sverige att vara utanför när den ena av dessa stora handelsmakter utformar sin politik. Den nackdelen skall sedan vägas mot fördelar av annan natur med att inte vara med i detta samarbete, men när handelsministern säger att det inte har varit några negativa effekter alls, är det att ta alltför lätt på detta problem. Jag tror också att EG successivt går mot en alltmera utbyggd intern politik på olika områden. Detta kommer att göra att vi får mer och mer problem med att hantera vår speciella status utanför EG, och det kommer att kräva en aktivering av den svenska EG-politiken som går längre än rabblandet av 1960-talsargument, vilket ju har förekommit också i denna debatt. Sedan finns det ett alldeles uppenbart inslag i EG-samarbetet — eller i samarbetet mellan EG-stater, för att vara korrekt — som inte går att förena med svensk neutralitetspolitik. Det är framför allt EPC-samarbetet, det utrikespolitiska samarbete som bedrivs utanför Romtraktaten men som trots detta blir alltmer integrerat i EG-institutionernas normala arbete. Detta samarbete är och förblir en spärr, så länge det pågår, för ett svenskt medlemskap. Men bortsett från detta EPC-samarbete tror jag inte att det finns någon enda punkt där vi har anledning att resa principiella invändningar mot ett närmare samarbete mellan Sverige och EG. Då blir det en fråga om att på punkt efter punkt väga svenska fördelar och svenska nackdelar med att söka en närmare anknytning och ett närmare samarbete. Jag tror att det råder en ganska bred enighet mellan svensk industri, svensk fackföreningsrörelse och svenska politiska partier om att det är allt fler områden där en sådan balansräkning faktiskt visar att vi bör söka ett närmare samarbete med EG under de kommande åren.

Herr talman! Jag noterar att Björn Molin, trots att han har mycket längre tid på sig än någon av oss andra, ändå undviker hela frågan om vem frihandeln tjänar, om vad det är för sorts frihandel. Hela innebörden av begreppet frihandel måste ju bli radikalt annorlunda, beroende på huruvida man har en konkurrenskapitalism av det slag som finns i klassiska nationalekonomiska läroböcker eller en monopolkapitalism, som man har i dag och som styr och dominerar världshandeln och använder den för bestämda ekonomiska och politiska syften. Vad blir det för frihandel enligt handelsministerns mening, när t.ex. 90 2 av kopparhandeln domineras av en liten grupp företag, som kan styra priser, tillgång, marknad, allting? Vad blir det när man inom ramen för det internationella handelssystemet får ett litet fåtal stora multinationella finansgrupper, som är så starka att det.o.m. kan ingripa och tilloch avsätta regeringar, som kan organisera mord på politisk opposition som är motståndare till deras politik och som är i stånd att få de nationella ekonomierna och regeringarna att underkasta sig krav på fria rörelser av kapital ocht.o.m. fria rörelser av människor och arbetskraft från ett land till ett annat när det passar multikapitalet? Detta måste vara en i grunden annorlunda situation än den klassiska konkurrenskapitalismens tanke om vad frihandeln skulle tjäna. Frihandeln måste ju under denna monopolkapitalism tjäna helt andra typer av intressen. Vad jag försöker få fram är just att vi nu måste se världshandeln som en del av ett enormt politiskt maktsystem, där vissa intressen plundrar den stora majoriteten av nationer och folk, och till detta måste vi förhålla oss. Då frågar jag bara: Hur ser en liberal på detta dilemma? Jag kan inte finna annat än att regeringen, folkpartiet och handelsministern fortsätter att predika frihandelsbegreppet som om ingenting hade hänt, trots denna speciella problematik. Verklig frihandel måste ju vara något annat än detta enorma, brutala maktsystem som inkluderar ockupationer, folkmord, kupper osv. av modell Chile, Indonesien, Timor, Filippinerna. Verklig frihandel måste ändå få bygga på en sorts ömsesidig respekt mellan något så när jämbördiga folk och nationer. Till sist vill jag något kommentera frågan om devalveringen. Jag var inte på plats när handelsministern påstås ha fällt detta yttrande, men enligt Stockholms-Tidningen hade han i förekommande sammanhang sagt att vi skulle behöva devalvera. Nu efterlyser jag ett besked om vad han verkligen har sagt. Någonstans måste ändå journalisten ha fått det här ifrån; de saknar väl inte öron att höra med.

Herr talman! Det är litet trist att Jörn Svensson i en seriös debatt försöker diskutera devalvering utifrån fabricerade uttalanden. Jag har redan en gång framhållit att jag självfallet inte har sagt detta. Carl Bildt ställer frågan, om vi inte har ett behov av att Sverige som ett utrikeshandelsberoende land skall vara med i den beslutsprocess som bl.a. EG representerar. Det är klart att vi från svensk sida har ett intresse av att delta i beslutsprocessen i alla de sammanhang där man diskuterar viktigare multilaterala frågor. Det sker vid de ekonomiska toppmöten som förekommer en gång per år, det har skett i viss utsträckning vid de trilaterala möten som har förekommit och också vid det — hur vi nu skall kalla det — fyrlaterala möte som ägde rum i Florida i januari i år. För egen del drar jag slutsatsen att vi skall fortsätta att arbeta för att stärka de allomfattande multilaterala organisationer som finns på handelns område. Det gäller i första hand GATT och OECD. Slutsatsen kan omöjligen bli att Sverige av det skälet skall söka medlemskap i EG. Nu noterade jag att Carl Bildt i sitt senaste inlägg medgav att det finns inslag i EG som är oförenliga med medlemskap. Det tycker jag var ett tillfredsställande klargörande. När det sedan gäller exportkrediterna vill jag i korthet säga följande till Lennart Pettersson. Regeringens politik på exportkreditområdet präglas av två saker. Den ena är att vi genom internationella överenskommelser försöker begränsa subventionselementet i den här typen av finansiering. Den andra är att vi vill ge svenska företag samma möjligheter att konkurrera på utlandsmarknaderna med hjälp av statligt exportkreditstöd som deras konkurrentföretag i andra länder får. Den slutsatsen gäller också kärnkraftsindustrin. Jag vill markera att det innebär att Sverige har ett intresse av att även för den branschen försöka begränsa subventionselementet i exportkreditgivningen. Jag skall kanske för ordningens skull tillägga — vilket ju kammarens ledamöter väl känner till — att en förutsättning över huvud taget för den typen av export är att den sker enligt våra allmänna principer, bl.a. att export inte kan ske till ett land som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet. Får jag, herr talman, eftersom min tid tidigare inte har räckt till, nu ge några korta kommentarer till vad Jörn Svensson tar upp. Han ställer frågan: Vem tjänar på frihandeln? Han menar att det i första hand är de multinationella företagen som gör det. Jag tror inte att det i första hand förhåller sig på det viset, eftersom ett öppet handelssystem ger möjlighet till en internationell arbetsfördelning. Det ger möjlighet till att man tar till vara stordriftsfördelar i olika länder, vilket i sin tur resulterar i effektivitetsvinster i produktionen. Jag tror att detta gäller oberoende av om företaget är inhemskt eller utlandsägt, oberoende av om det är ett nationellt eller ett multinationellt företag. Jag tror alltså att handelssystemet i sig är neutralt när det gäller multinationella företag kontra nationella företag. Sedan är det en annan sak att vi ju på olika sätt eftersträvar att multinationella företag skall handla i enlighet med det enskilda landets normer. Där finns OECD:s kodex för de internationella företagen. Vi har det arbete som pågår i FN för att komma fram till normer för multilaterala företags beteende. När det gäller våra egna förhållanden vill jag påpeka att vi i dessa dagar för riksdagen presenterar en ny konkurrenslagstiftning, som ger de konkurrensvårdande myndigheterna större möjligheter att ingripa mot skadliga konkurrensbegränsningar, t.ex. från multinationella företag. Men det har ingenting med frihandel att göra och är inget argument mot frihandeln.

Herr talman! Tiderna är ekonomiskt kärva, oljekostnaderna är höga och svensk exportindustri har tappat marknadsandelar. Underskottet i bytesbalansen är högt och utlandslånen stiger. Konjunkturen visar ännu inte någon klar tendens att bli bättre. Situationen på arbetsmarknaden är besvärlig. Vi måste konsumera mindre och spara mer. Vi lever, kort sagt, i sparplanstider. Några menart.o.m. att vi har kommit obehagligt nära det obevekligt sista vägskälet, där vi måste välja mycket resoluta åtgärder, fatta svåra och för många smärtsamma beslut. Gör vi inte det, väljer vi automatiskt den andra vägen — den väg som redan inom några få år kan leda till att avgörande beslut om svensk ekonomi inte längre skulle fattas i Sverige utan i regerings-, fondstyrelseoch bankstyrelserum i andra delar av världen. I kärva tider — ja, särskilt i kärva tider — behöver vi offensiva satsningar; satsningar som tjänar till att hjälpa fram de livskraftiga delarna av svenskt näringsliv. Det uppehållande försvaret i branscher och i regioner som befinner sig på ekonomisk reträtt känns många gånger socialt och mänskligt angeläget. För sådana ändamål kan det därför ibland vara lättare för regering och riksdag att föreslå och bevilja anslag. Men leder detta till att statsmakterna känner sig tvingade att säga nej exempelvis till exportfrämjande åtgärder och till stöd för teknisk och industriell utveckling av företag i branscher med framtidsutsikter, då bör en politisk omprioritering komma till stånd. Det är inte bara tänkbart utan många gånger sannolikt att en offensivt satsad miljon ger mer sysselsättning än delar av de pengar som läggs ner för att upprätthålla sysselsättning i olönsamma företag med minskande efterfrågan på sina varor och tjänster. Det har sagts mig att den japanska staten satsade motsvarande 1 miljard kronor för att stimulera utvecklingen av en elektronisk industri i Japan. Som sysselsättningsfrämjande åtgärd torde — om uppgiften är riktig — den satsningen ha få motsvarigheter. Till de positiva inslagen i svensk utrikeshandel hör vårt minskande oljeberoende. Hade vår oljekonsumtion varit lika hög nu som för några år sedan skulle problemen med vår betalningsbalans ha varit väsentligt större än vad de är i dag. Ett fortsatt minskat oljeberoende måste vara ett huvudmål, inte bara för energipolitiken utan i väl så hög grad för handelspolitiken. Beskattningen av olja är här ett viktigt instrument för statsmakternas politik. Men när det gäller de svenska konsumentpriserna på olja, måste man noggrant skilja på den del av priset som beror på skatt och den del som grundar sig på importpriset. Om de internationella oljepriserna sjunker måste oljebolagen medverka till att detta får genomslag på de svenska importpriserna. Som ett led i strävandena att minska oljeberoendet och underlätta energiplaneringen för kommuner, företag och enskilda beslöt riksdagen förra året att ange att realprisökningen på olja skall uppgå till minst 2 Jo per år, räknat från ungefär mitten av förra året. Eftersom den faktiska prisutvecklingen på olja, sedan beslutet togs, har varit väsentligt mer än 2 26 bör det vid en internationell prisnedgång på olja finnas utrymme för en viss sänkning av oljepriset, även för de svenska konsumenterna. Men ingen bör behöva tvivla på att statsmakterna under alla omständigheter, på kort och på lång sikt, avser att genomföra sitt beslut om en 2-procentig realprishöjning på olja. Den omfattande satsning som Sverige inlett på energisparande och utveckling av nya energikällor tjänar inte bara syftet att dämpa vårt oljeberoende. De satsningarna ger också svensk industri goda möjligheter att utveckla nya produkter och ny teknik inom ett område där den internationella efterfrågan växer snabbt. De svenska energisatsningarna bör också kunna bli en av våra mest värdefulla exportsatsningar. Som handelsministern underströk, skall den svenska marknaden förbli en öppen marknad. Importhandeln är en mycket värdefull del av svensk utrikeshandel. Genom importkonkurrensen skärps de svenska företagens internationella konkurrenskraft. För prisutvecklingen i Sverige och för de svenska konsumenternas bästa är en väl fungerande importhandel en omistlig tillgång. Möjlighet för svenska företag att få etablera sig utomlands är ett nödvändigt led i de svenska exportsatsningarna. Av bl.a. motsvarande skäl har Sverige anledning att välkomna utländska företag som vill etablera sig i vårt land. Handel, teknikutveckling och sysselsättning gynnas långsiktigt av väsentligen fria kapitalrörelser och fri etableringsrätt. Vad gäller synen på EG och utvecklingen av de svenska förbindelserna med den europeiska gemenskapen, har jag ingen svårighet att instämma i vad handelsministern och i betydande grad också Carl Bildt har anfört. Den av Lennart Pettersson påstådda klyftan i EG-frågan har jag för egen del svårt att upptäcka. Jag erinrar också om att Olof Palme i utrikesdebatten anförde: ”Vi har att leva och verka i Europa, och då i synnerhet Västeuropa. Hälften av vår export går till EG-länderna, och vi är själva nummer tre i storleksordning på listan över EG:s handelspartner.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 Det är inte alla människor som oroas av uppgifter om sjunkande produktion, otillräckliga investeringar och ekonomisk obalans. Tvärtom finns det de som tycks hälsa en sådan utveckling med viss tillfredsställelse. De menar att vi måste bort från det s.k. prylsamhället. Bakom detta ligger ofta en önskan om mindre stress, en strävan att satsa på det enkla, det naturnära och att vilja bry sig om. Jag tror att det egentligen är just detta det handlar om — mer än vad kritiken av ”prylarna” kan sägas innebära. Frågar man vad det egentligen är för prylar som är helt onödiga, blir svaret ofta svävande: Vi behöver inte så många olika sorters tandkräm och tvålar, nytillverkade antika möbler eller statusprylar som påkostade stereoanläggningar, elektriska skoborstar, champagnevispar m.m. Oberoende av hur man från ena eller andra hållet vill definiera vad som är onyttiga och överflödiga prylar, tycker jag att vi bör kunna vara överens om att det som svensk industri tillverkar är bra och nyttiga saker — saker som hjälper oss att leva längre än våra förfäder gjorde och än flertalet människor på jorden gör i vår tid. Och de hjälper oss inte bara att leva längre, utan att leva fysiskt och mentalt friskare. De ger oss möjlighet till en mer omfattande och rikare fritid och en större konsumtion också av utbildning och kultur. Vi och världen behöver saker som telefoner, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, gruvutrustning, bilar och lastbilar, kullager, papper, byggnadsmaterial, turbiner och det mesta av allt det som tillverkas i det här landet. Vi har anledning att vara stolta över den industri vi har. Men när företagen själva söker beskriva vad de gör handlar det oftast om siffror som gäller omsättning, försäljning och investeringar, om sysselsättningseffekterna, om den trygghet som företagen skapar, om skatteinkomster som företaget ger åt stat och kommun. Kommer man i beskrivningen in på produkterna är det ofta för att belysa de möjligheter de ger företaget att slå ut konkurrenterna, ta marknadsandelar etc. Jag skulle önska att man ägnade något mer uppmärksamhet åt vad det som man tillverkar betyder för dem som köper varan. Inte minst bör de som deltar i tillverkningen få veta det. Han och hon bör få beskrivet hur företagets produkter underlättar tillvaron för dem som får bruk av grejerna — vad de betyder för utveckling och välstånd också i köparländerna. De som medverkar i tillverkningen bör få känna att deras arbete också tjänar till att göra tillvaron ljusare för andra. Allt arbete känns mer meningsfullt, om det inte bara ger lön och anställningstrygghet utan också blir till glädje och nytta för okända användare — i denna och kommande generationer. Jag vill gärna illustrera den här tanken med berättelsen om den resenär i 1200-talets Frankrike som kom till en byggarbetsplats. Där gick då som nu människor omkring och drog skottkärror. Han frågade några av dem vad de höll på med. En svarade: ”Jag har ett fruktansvärt slitgöra. Jag arbetar dagar och ofta också nätter för några futtiga franc.” En annan sade: ”Jag är nöjd. Jag har varit arbetslös, och det här knoget ger försörjning för mig och min familj.” Den tredje svarade: ”Jag håller på och bygger katedralen i Chartres.” Tala om motivation! På samma sätt som företagen — enligt min mening — bör informera sina anställda bättre om verksamhetens syfte för kunderna bör Sverige informera utlandet om varför det finns särskilda skäl att söka ekonomiska samarbetspartner i Sverige och i svenska företag. Och det finns verkligen mycket som talar till Sveriges fördel, t.ex. att Sverige är en öppen marknad med en liberal handelspolitik och en liberal handelsminister, att den tekniska standarden och produktutvecklingen är bra inom svenskt näringsliv. Man kan tala om det svenska forskningsoch utbildningssystemet, som medverkar till kvalitet och till utveckling av svenska produkter och know-how, om de traditionellt stabila förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Det är en mycket väsentlig konkurrensfördel, som vi på alla sätt bör värna om. Man kan tala om den administrativa effektiviteten i det svenska samhället och om särskilda färdigheter inom olika branscher. Listan kunde göras mycket längre. Svenska företag bedriver en omfattande informationsverksamhet i utlandet. Det sker som ett naturligt led i företagens marknadsföring. Syftet är naturligtvis att skapa en efterfrågan som på sikt leder till kontrakt för de svenska affärsintressena. Det är företagen själva som skall informera om sig och sina produkter. Men deras arbete underlättas ifall det i utlandet finns kunskaper om Sverige, om svensk ekonomi, teknik och arbetsmarknad, kunskaper som stimulerar intresset för affärsförbindelser med Sverige och svenska företag. Den statsfinansierade, handelsfrämjande informationen skall vara ett icke företagsbundet stöd åt svensk handel och ekonomiskt samarbete med utlandet. Utgångspunkten för den handelsfrämjande informationen är således nyttan för de svenska affärsförbindelserna med utlandet. På dess saklighet och korrekthet måste givetvis ställas samma krav som på annan statsfinansierad svensk information till utlandet. Jag tror, herr talman, att det är viktigt att den handelsfrämjande informationen fortsätter att förbättras. När konjunkturen vänder uppåt måste svenska företag vara med. Vi skall inte då behöva säga som salig ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg, när han något andfådd på perrongen på Stockholms C såg sista tåget till Uppsala tuffa i väg: ”Å fan, där gick tåget åt helsicke! Och jag som skulle med!”

Herr talman! Förre handelsministern Cars berättar något riskabla och tvetydiga anekdoter. Nog tycker åtminstone jag att det från mänsklig synpunkt var rätt naturligt att ifrågasätta det nyttiga i att bygga på en katedral. Det kan i vår tid också vara nyttigt att ifrågasätta vilka av multikapitalets katedraler som de fattiga i Indonesien lika väl som arbetarna här i Sverige egentligen tvingas bygga på. Det kanske finns nyttigare byggprojekt som de kunde lägga sitt arbete på. Sedan upprepar Hadar Cars hela den enkla skrämselpropaganda som vi har hört sedan 1976 om de förlorade marknadsandelarna, det förskräckliga bytesbalansunderskottet osv. Och så säger han: Vi måste konsumera mindre! Då skulle jag vilja fråga två saker. Vi vet att allmänt totalt sett är hemmamarknaden för den svenska produktionen större än exportmarknaden. Vad blir följden av en uppmaning att konsumera mindre? Följden måste rimligtvis bli att hemmamarknaden blir smalare och att arbetslösheten blir större, att kapacitetsutnyttjandet i industrin sjunker, såsom vi har kunnat konstatera att det gör. Följaktligen blir förutsättningarna även för exporten sämre på grund av att man då får kostnadsproblem. Hur får Hadar Cars detta att gå ihop? Han står här och säger att vi måste konsumera mindre, dvs. han står här och pläderar för ökad arbetslöshet i god Milton Friedmansk anda som ett medel som skulle gynna exporten. Det är den ena frågan. Min andra fråga är: Hur kan Hadar Cars göra detta, när han tillhör ett parti som sitter i regeringen, en regering som både har företagit en räntesänkning och en momssänkning, uppenbarligen därför att den var rädd för att åtstramningspolitiken hade gått för långt och att den inför valet ville se till att konsumtionen ökade något? Jag får det inte att gå ihop, men Hadar Cars kanske kan förklara det för mig. Hadar Cars är ju medlem av samma parti som handelsministern, och jag hoppas att jag inte bryter mot några debattregler, om jag försöker kräva klarhet i vad som har förekommit när det gäller det där yttrandet om devalvering. Jag har nämligen plockat fram Stockholms-Tidningens reportage den 18 mars, där reportern inte bara säger sig ha hört att handelsministern hade talat om att vi skulle behöva en devalvering, utan samma reporter också hade hört att den socialdemokratiske partiledaren, som var närvarande vid samma utfrågning, då hade reagerat på detta yttrande. ”Jösses”, hade han sagt. Ur vittnespsykologisk synpunkt är det visserligen möjligt att reportern kan ha hört fel, men reportern kan väl inte ha hört fel två gånger — när det gäller både handelsministern och den socialdemokratiske partiledaren. Kan någon folkpartirepresentant upplysa en fåkunnig om vad som har förevarit vid tillfället i fråga?
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att gå upp i någon replik på Hadar Cars anförande, men när han i EG-frågan direkt försöker slå mig i huvudet med Olof Palmes anförande i den allmänpolitiska debatten, tycker jag att det går litet för långt. Jag vill påminna Hadar Cars om att EG-avsnittet av Olof Palmes anförande i den allmänpolitiska debatten var en direkt lovsång till det frihandelsavtal som vi hade och som den socialdemokratiska regeringen förhandlade fram på sin tid och som har visat sig i hög grad stå rycken. Det var också en lika stark polemik mot den moderata uppfattningen om att ett medlemskap skulle vara lösningen på Sveriges framtida relationer med den Europeiska gemenskapen. För att ytterligare styrka min argumentering på den här punkten får jag väl också erkänna att inledningen av mitt anförande, som just tog upp bl.a. EG-frågorna, var i väsentliga avseenden mer eller mindre en avskrift av Olof Palmes argumentering. Det kan möjligen orsaka vissa upphovsrättsliga problem, men jag vill erkänna det för att styrka att Hadar Cars har fel på den här punkten. Jag vill alltså hävda att det är Hadar Cars som har den felaktiga argumenteringen. Antingen borde Hadar Cars ha lyssnat bättre på vad jag sade i mitt inledningsanförande eller också borde han ha slarvat mindre när han i debattprotokollet läst vad Olof Palme sade i den allmänpolitiska debatten beträffande våra relationer till EG.

Herr talman! Lennart Pettersson tycks nästan vilja påstå att jag citerade på ett felaktigt och lögnaktigt sätt. Jag fick alldeles nyss anförandet från kammarkansliet, och jag utgår från att det är det anförande som Olof Palme höll. De citat jag har gjort finns i anförandet. Det är ingen som helst tvekan om att det förhåller sig så. Jag skall gärna fortsätta att citera Palme.

Sedan några ord, herr talman, till vår kommunistiske debattör. Jag vill understryka att vi inte långsiktigt kan konsumera mer än vi producerar. Det gör viidag. Vilånar till vår konsumtion. Det kan vi inte fortsätta med. För att kunna producera mer och komma i balans måste vi investera mer. Det innebär att en del av dagens konsumtion måste bytas mot investeringar. Svårare än så är det inte! Sedan, herr talman, vill jag konstatera att kulturfientligheten inom det svenska kommunistiska partiet redan är välkänd.

Herr talman! Hadar Cars fortsätter att marknadsföra sin felaktiga uppfattning. Det är riktigt att Olof Palme, liksom jag och socialdemokratin i Övrigt, är positiv till ett EG-samarbete och gärna vill utveckla det, men på basis av nuvarande frihandelsavtal. Den socialdemokratiska linjen är helt klar, medan jag däremot är rätt förvånad över att Hadar Cars närmast står på Carl Bildts linje, som innebär att man inte bestämt säger nej till tanken på EG-medlemskap. Jag tycker att det är bra att handelsministern så starkt har markerat att medlemskap i EG inte är aktuellt för Sveriges del, inte heller ur mittenpartiernas synpunkt. Det är bara synd att inte Hadar Cars lika klart har markerat den uppfattningen i sina två inlägg i dag.